Herr talman! Det är kanske en aning avslöjande och olycksbådande inför framtiden att Lena Hjelm-Wallén karakteriserar en reform som någonting som kostar mer pengar, samtidigt som hon anser att just det att någonting kostar mindre dömer ut det som reform. Lena Hjelm-Wallén talar om principer, men det är litet svårt att veta vilken uppfattning som är representativ för socialdemokraterna. Är det borgarrådet John-Olle Perssons uppfattning, att det är ett föraktfullt synsätt när det hävdas att ungdomar skall utbilda sig? Uppriktigt sagt står det inte riktigt klart för mig om Lena Hjelm-Wallén i grund och botten också har den uppfattningen. Eller är det representativt för uppfattningen inom socialdemokratin, när Göteborgssocialdemokraterna tycker att de nuvarande beredskapsarbetena bör ersättas av företagsförlagd utbildning? Eleverna skall visserligen enligt det förslaget ha betalt, men några farhågor för kvaliteten i företagsförlagd utbildning yppas inte i den motionen. Eller är det socialdemokraternas uppfattning här i riksdagen som är den representativa? När man studerar socialdemokraternas reservationer till utbildningsutskottets betänkande och jämför dem med utskottets skrivning kan man inte se särskilt stora skillnader. De skillnader jag kan finna är för det första att socialdemokraterna kräver garantier för kvaliteten i den företagsförlagda utbildningen. Jag är alldeles övertygad om att socialdemokraterna vid beslut om tidigare reformer gladeligen skulle ha utfärdat garantier. Men hade det, med tanke på de erfarenheter vi sedan gjort, varit särskilt klokt? Är det inte bättre att noga följa utfallet av en reform? Det menar jag att vi måste göra i det här fallet. Jag kan för det andra finna den skillnaden att socialdemokraterna räknar med att eleverna kommer att göra produktiva arbetsinsatser under sin utbildning, som då företagen kommer att tjäna på. Det resonemanget understödjer uppfattningar som ungdomarna förvisso har men som jag anser att vi måste nyansera för dem. Jag tycker att vi måste tala om för dem att man måste kunna, innan man gör någonting som kan betraktas som produktivt arbete. I företagsförlagd utbildning tas ju dessutom handledarna ifrån produktivt arbete. Vi måste också tala om för dessa ungdomar att även de som ägnar sig åt teoretisk utbildning utför ett arbete. Jag tycker också att det är litet egendomligt att Lena Hjelm-Wallén, som naturligtvis även nu traditionellt anklagar regeringen för kraftlöshet, förseningar och jag vet inte vad, kommer med det kraftfulla initiativet att yrka avslag på propositionen, så att vi får vänta ytterligare ett halvår innan vi kan sätta några beslut i sjön. Lena Hjelm-Wallén har tagit upp förslaget om 40 veckors yrkesintroduktion och hävdar att det föreligger risk för att företagen på det sättet får obetald arbetskraft. Det måste jag med bestämdhet vända mig emot. Jag tycker att det är upprörande att försöka förtala denna möjlighet att ge ungdomar en framtidsinriktad sysselsättning. Denna yrkesintroduktion är dock avsedd för en mycket liten grupp ungdomar som är utpräglat skoltrötta och svagt studiemotiverade. Därför skall den vara individuellt utformad. Det står i propositionen att den skall ses främst som ett led i yrkesoch arbetslivsorientering. Det står att målet är att ge erfarenheter och meriter för anställning eller utbildning. Det står att utbildningsmoment för yrket skall ingå. Det står att intyg skall utfärdas med uppgifter om innehållet. Och det är så att en verksamhetsplan skall upprättas efter samråd med det lokala planeringsrådet. Socialdemokraterna har glömt bort att det existerar. Skolstyrelsen har tillsynsansvaret över alla de utbildningsformer som föreslås i propositionen, Raul Blächer. Det är alltså inte så att man kan göra det här i smyg. Det sägs f. ö. också att anställningsavtal kan upprättas. Raul Blächer, och för all del också Lena Hjelm-Wallén, hävdar — gång på gång, förstås — att förberedelsetiden inte är tillräcklig. Det blir inte sannare avatt det upprepas. Både i proposition och i utskottsbetänkande heter det att övergångstid får medges och måste krävas där så behövs. Jag sade i mitt första anförande att det är fråga om att sätta möjligheterna i sjön. I vilken takt möjligheterna kommer att utnyttjas är en annan fråga. Jag har av mina många kontakter fått det intrycket att de här möjligheterna på många håll kommer att användas redan från höstterminen. Jag betvivlar inte på något sätt att ungdomarna vill ha jobb — det tror jag det! Men problemet är ju att det finns så få jobb. Arbetsförmedlingarna skall naturligtvis fortsätta sitt arbete med att förmedla de få jobb som finns. Men vi kan väl inte bara säga: Ungdomarna vill sorgligt nog ha jobb — då får vi väl ge dem det då! Var skall vi ta de jobben ifrån? Vi kan naturligtvis fortsätta med beredskapsarbeten. Raul Blächer anser förmodligen att jag tillhör det härskande samhällsskiktet — vad nu det kan vara. Kapitalist är jag förmodligen också; jag ber att få tacka för komplimangen! Men jag har faktiskt också personlig erfarenhet av beredskapsarbete — jag har en son som har gått i beredskapsarbete. Jag fick då anledning att göra mig bättre underrättad om hur beredskapsarbeten fungerar, och jag har gjort precis samma erfarenheter som Raul Blächer. Jag har däremot inte dragit riktigt samma slutsatser av dem. Låt mig också säga — det hjälper väl inte, men jag kan säga det ändå —att jag i mitt inledningsanförande inte klandrade de unga. Jag klandrar, ständigt och envist, de vuxna, som inte tar sitt ansvar och inte vågar säga hur livet gestaltar sig. Det är, uppriktigt sagt, vår förbaskade skyldighet att göra det. Låt mig sedan ta upp ett påstående som ofta görs och som också har framförts här: Om beredskapsarbetena och därmed ersättningen för dem avskaffas kommer ungdomen i en svår situation. Men enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § är det föräldrarna som har försörjningsansvaret för barnen upp till 21 års ålder om de studerar. Om föräldrarna inte klarar det är de berättigade till stöd enligt sociallagstiftningen. Så är det ordnat för alla familjer. Det är litet djärvt att påstå att detta är en ansvarslös politik. Den är införd under den socialdemokratiska regeringen och såvitt jag vet med stöd av alla partier. Det är oerhört olyckligt att föra in ett för länge sedan övergivet tänkesätt, nämligen att föräldrarna skall kunna kräva att ungdomar bidrar till familjens försörjning och därmed avstår från utbildning. Varför skulle dessutom somliga få välja att inte utbilda sig och till på köpet kräva att få bättre villkor än sina kamrater? Är det jämlikhet? Är inte utbildning värd någonting för de här ungdomarna — då har vi försummat en viktig information till dem! Skall det löna sig att avstå från utbildning, i en tid då det står fullt klart att utbildning behövs? Att företagen tjänar på ungdomarna är också ett populärt påstående, och det väcker tydligen en viss anklang. Det är ett faktum att årsbidraget per elev i företagsförlagd utbildning och lärlingsutbildning uppgår till företagens halva kostnad ungefär. Det kommer att bli ungefär 6:90 per timme och elev. Om det betraktas som någonting som man verkligen kan satsa på för att bli framgångsrik, då har man små anspråk på lönsamhet! Låt mig slutligen, för att följa Lena Hjelm-Walléns och senare också Raul Blächers exempel, vädja till alla kloka socialdemokrater och vpk-ledamöter att stödja en kortsiktigt-taktiskt inte så populär reform men en reform som faktiskt siktar mot framtiden och som kommit till för ungdomarnas skull.

Herr talman! Jag tycker att Britt Mogård inte behöver göra sig dummare än hon är. Man får inte, som Britt Mogård, föra debatten så enkelt som att påstå att vi socialdemokrater inte skulle vara för att ungdomen får bättre utbildning. Självfallet är vi för det. Det är bl.a. därför vi år från år så envetet har försökt få till stånd ett större antal gymnasieplatser. Vi accepterar att viss gymnasieutbildning förläggs till företagen. Det är bra för viss utbildning att så sker. Men det skall vara kvalitet på utbildningen, vilket också socialdemokraterna i Göteborg tycker. Försök inte påstå något annat! Många har beskrivit hur planeringsmässigt omöjlig situationen är i kommunerna. Det är bara att lyssna på kommunernas företrädare i det avseendet. Vi inom socialdemokratin har kontakt med kommunerna. Det går inte att vädja till socialdemokratiska ledamöter att de skall springa ifrån partilinjen. Däremot kan det finnas borgerliga riksdagsledamöter med kommunal erfarenhet, som inser det omöjliga i situationen. Den planeringsmässigt omöjliga situationen gäller inte bara skolstyrelserna utan också SSA-råden. Det är en självklarhet som jag trodde inte skulle behöva nämnas. Britt Mogårds upplysning om att man kan få stöd via sociallagstiftningen visar hur cyniskt hela hennes resonemang är. Från kommunerna har också påpekats att regeringsförslagen betyder att sociallagstiftningen måste träda i kraft för att man skall klara åtskilliga ungdomars ekonomi. Det blir alltså fråga om sociala utgifter i stället för beredskapslön och utbildningsbidrag. Vad är det för reform? Man måste undra om det som borgarna i riksdag och regering nu vill göra över huvud taget kan betraktas som en reform. Ett genomförande av förslaget skulle betyda att alla berörda parter körs över och att utgifterna för denna ungdomsgrupp minskas med mellan 300 och 400 milj.kr. Är det en reform och en förbättring? Jag tycker också att det är ganska oförskämt att tala om avsiktliga och oavsiktliga vantolkningar. LO, TCO, Facklärarförbundet, övriga lärarorganisationer, elevorganisationer och en mängd kommuner skulle alltså inte kunna läsa propositioner innantill. I så fall är det knappast deras fel, utan propositionsförfattarnas. Proteststormen mot propositionen borde ändå leda till någonting. Jag frågar mig hur lomhörda politiker får bli.

Herr talman! Den samlade kritik som jag i mitt första anförande ägnade regeringens politik när det gäller arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, och bristen på initiativ för att skaffa fram arbeten, gick utöver vad som har framställts i den aktuella propositionen. Men det är med utgångspunkt i den kritiken som jag rent allmänt påstår att den sittande regeringen företräder klassintressen. I propositionen saknas helt och hållet riktlinjer för den nya, företagsanknutna utbildningen. Vilka krav som skall ställas på innehållet i denna utbildning överlåter man åt olika kommunala och lokala organ att bestämma. Det är dock mycket viktigt att de ansvariga statsråden. i synnerhet skolministern, verkligen talar om vilket slags utbildning man skall tvinga över dessa ungdomar på. För ett tvång blir det. Av ekonomiska skäl tvingas ungdomarna in i detta. Hela frånvaron av en aktiv politik, som kommer till rätta med den omfattande ungdomsarbetslösheten och alla de följder som denna får för ungdomen, ger oss anledning att reagera så hårt som vi gör på denna proposition. : Sedan tackade statsrådet Mogård för den s.k. komplimangen. Jag hade sagt att hon företräder klassintressen. Jag menar att hela den regering hon tillhör företräder klassintressen. Det har hela den samlade politiken och den politik som har uppvisats här i kammaren genom regeringens propositioner visat. Men när statsrådet förmodar att jag skulle vilja ge henne benämningen kapitalist sammanfogad med en svordom, vill jag svara att jag verkligen avstår från att rikta en sådan komplimang. Jag säger såsom Karl Marx: Det är kapitalismen såsom system som är fel. Det är inte den enskilde kapitalisten som är moraliskt rutten.

Herr talman! Jag antar att jag får tacka Raul Blächer för någon sorts modifierad komplimang, som jag inte är säker på att jag förstod. Men den var säkert bra. Lena Hjelm-Wallén hävdar att hon och hennes partikamrater lyssnar på kommunerna, medan regeringen och speciellt jag svävar i ett lufttomt rum. Även jag jagas väl runt av Gösta Bohmans partipiska, förmodar jag. Men såsom skolminister — och det vet Lena Hjelm-Wallén mycket väl — har man faktiskt ganska intensiva kontakter med kommuner och länsskolnämnder över hela landet. Vad jag sade i mitt inledningsanförande är rena rama sanningen. Det hindrar dock inte att vissa kommuner, t.ex. kranskommuner till storstäderna, kan ha planeringssvårigheter. Därför vill vi ha en övergångstid. Men jag kan inte inse varför vi skall vänta med att ställa möjligheter till förfogande, bara därför att inte alla såsom på ett snöre kan sätta i gång vid samma tidpunkt. Det är väl bra om kommunerna kan sätta i gång ett par månader senare eller ett halvår senare. Det viktiga är ju att de så fort som möjligt tar vara på dessa ungdomar. Jag tror säkert att utskottet har uppvaktats av människor som hävdar att detta är en planeringsmässigt omöjlig situation. Jag har dock träffat folk som sagt att detta är en planeringsmässigt fullt möjlig situation och att det hela är ganska bra. Visst har det förekommit avsiktliga vantolkningar. Sådana förekommer ju här nu. Man säger att företagen tjänar på den nya ordningen. Jag har bemött detta påstående. Men jag har inte hört att Lena Hjelm-Wallén säger att 6:90 kr. per elev per timme är en fantastisk förtjänst. Det får hon i så fall vara vänlig och förklara. Man påstår att beredskapsarbetena avskaffas utan att något sätts i stället. Det är faktiskt lögn. Man påstår att 40-veckorsintroduktionen är ett obetalt arbete. Det är, som jag påvisade i mitt förra inlägg, alldeles fel. Man pekar naturligtvis — jag tror att det var Raul Blächer, men möjligen var det Lena Hjelm-Wallén — på LO-kritiken och TCO-kritiken. Dessa organisationer har påstått att en annan gymnasieutbildning medför sämre kvalitet. Det har jag redan bemött i mitt första anförande. Man klandrar att den offentliga sektorn är undantagen. Det är fel. Man säger att yrkeslärarna i gymnasieskolan borde utnyttjas för företagsförlagd gymnasieutbildning. Det betraktar jag såsom en rent facklig ståndpunkt. Man säger att tillsynsansvaret inte är klarlagt. Jo, det är det. Man säger att de administrativa resurserna inte är tillräckliga. Jo, förmodligen är de tillräckliga, med den resursökning som vi har åstadkommit. Man säger att utbildningen av lärare och handledare inte är tillgodosedd. Då frågar jag: Vad menas? Skall arbetslös ungdom inte tas om hand nu, så gott det går, i en framtidsinriktad insats? Är det bättre ställt med beredskapsarbete? Med det resonemanget borde vi inställa större delen av hemspråksundervisningen från i morgon dag. Man säger att det är en stor risk att en del av personalen i gymnasieskolan, AMU och AMS kommer att friställas. Det tycker jag är en anmärkningsvärd optimism i fråga om behovet av den här utbildningen. Man säger att ungdomsarbetslösheten bara kommer att förskjutas och ackumuleras, vilket uppriktigt sagt är ett för mig märkligt och helt obegripligt påstående. Raul Blächer återkommer till att de här utbildningsinsatserna kan bli vad som helst. Någon sorts lösliga kommunala gubbar skall sitta och hitta på vad som helst, menar han. Icke alls. De skall följa kursplaner, och det står i propositionen. Om någon tror att det är brist på kursplaner så kan jag tala om att så icke är fallet. Vi har 24 gymnasielinjer med någonting mellan 80 och 90 grenar och varianter, och vi har 450 specialkurser. Bara inom sektorn industri, hantverk och handel finns i dag kursplaner för ca 300 studievägar. Det går faktiskt inte att föra argumentationen på det sätt som här har skett. Jag tror faktiskt inte att de vantolkningar som görs är oavsiktliga, utan jag tror att det är fråga om politiskt-taktiskt avsiktlig vantolkning av vad det hela handlar om.

Herr talman! Britt Mogård försöker framstå som representant för en helt felfri regering. Det blir då bara så hemskt svårt att förklara alla protesterna. Vi har fått väldigt många brev till utskottet. Alla som skrivit har protesterat och sagt att vad regeringen föreslår är omöjligt. Ingen har sagt att det är bra — ingen. Sedan säger Britt Mogård: Är det något fel att ställa möjligheter till förfogande? Den enda nya möjlighet som ställs till förfogande är den 40 veckors yrkesintroduktionen i företag. Den tycker vi är dålig, och den åsikten delar vi såvitt jag vet med alla som har yttrat sig. Samtidigt tar man bort en hel del ekonomisk ersättning till ungdomar och drar in den till statskassan i stället för att utnyttja den för att göra både utbildningen och framför allt studiestödssystemet bättre. I det program vi vill ha räcker det inte med bara en yrkesintroduktion. Man måste ha ett samlat program och bättre utbildningsmöjligheter över huvud taget. Sedan måste man i det lägga in också studieoch yrkesorienteringen, där insatser måste göras. Det handlar här om ungdomar som är skoltrötta och som man inom syo-personalen måste jobba ganska mycket med för att det skall fungera. Man måste, som jag sade, förbättra studiestödet och man måste försäkra sig om att det verkligen finns praktikplatser. Därför säger vi att det inte går att anta det här förslaget. Det är inte möjligheter som erbjuds, utan vad som erbjuds är en massa försämringar. Vi kräver avslag på propositionen, men vi vill att regeringen skall komma igen med ett bättre och samlat åtgärdsprogram, värt namnet.

Herr talman! Det låter verkligen som en saga att företagen inte skulle tjäna på den här s.k. utbildningen. Kursplaner skall följas, osv. Ja, vad skall då företagen ha för intresse av det? Hur skall man kunna få med dem? Och varför skall man över huvud taget förlägga utbildningen till privata företag? Är det inte vettigare att satsa på den skola vi har? Är det inte vettigare också att satsa på de ungdomar som nu är ute i arbete, att låta dem få ha kvar sina inkomster och sina möjligheter att klara sig, även om det är magert? Det är däri klasspolitiken ligger — att de ungdomar som av skoltrötthet har lämnat skolan och nu har beredskapsarbete skall berövas möjligheterna att på detta sätt vara ute i arbetslivet, låt vara att det är en dold arbetslöshet. Till sist skall jag än en gång beröra begreppet kapitalist, eftersom statsrådet Mogård inte förstod min s.k. komplimang. Jag vill inte ens kalla Britt Mogård personligen för kapitalist, eftersom jag inte alls känner till hennes ekonomiska förhållanden. Jag anser dessutom att ordet kapitalist inte är en beskyllning utan en saklig benämning på en person som förmerar sitt kapital genom att tjäna på andras arbete. Det är definitionen på en kapitalist. Om Britt Mogård är en kapitalist eller ej är föga intressant i denna debatt.

Herr talman! En av dem som jag har haft kontakt med ute i landet beträffande möjligheterna att genomföra den reform vi nu debatterar hade gjort den iakttagelsen att den socialdemokratiska partilinjens anhängare har mindre styrka ju längre bort från Norra Bantorget man kommer. Jag tror att det faktiskt är sant. Lena Hjelm-Wallén vill påstå att den yttersta utvägen, nämligen yrkesintroduktionen, skulle vara den enda och stora nyheten i denna proposition. Ingalunda! Den stora nyheten är det ändrade statsbidraget till gymnasieutbildning, vare sig den är förlagd till skola eller företag, och till lärlingsutbildning. Det är den stora nyheten, som möjliggör den koppling mellan skola och arbetsliv som inte minst socialdemokraterna har efterlyst i så många år. Lena Hjelm-Wallén tog sedan upp syo-verksamheten och talade om att socialdemokraterna kräver vissa nödvändiga förändringar av syo-organisationen. I vanliga fall brukar vi avvakta att förslag läggs fram av regeringen. Lena Hjelm-Wallén vet mycket väl att den femåriga försöksverksamheten nu har utvärderats och att SÖ:s förslag bereds inom regeringskansliet. F. ö. är introduktionsprogrammen i hög grad en riktad syo — och det är nog inte så dumt. Vidare tog Lena Hjelm-Wallén upp studiestödet. Det är samma förhållande där. Studiestödsutredningen är snart klar, och riksdagen har ett par gånger uttalat att stödet till de yngre eleverna i gymnasieutbildning skall prioriteras. Men vi brukar faktiskt avvakta utredningars förslag, innan vi börjar anfalla varandra på den grunden. Slutligen: Raul Blächers replik om att vi skall bygga vidare på skolan och ge ungdomarna jobb eftersom det är vad de vill ha förefaller mig vara skriven för 10-20 år sedan. Den saknar, för att vara mild, i viss utsträckning aktualitet i dagens debatt.

Herr talman! Under de senaste åren har alla som på något sätt sysslat med utbildning av ungdomar i gymnasieskolan gjort en hel del nya erfarenheter, av vilka jag tänker redovisa några. De förtjänar att redovisas i det här sammanhanget därför att de utgör en stor del av bakgrunden till tillkomsten av den proposition vi nu behandlar, nämligen proposition 145 jämte de delar av budgetpropositionen som direkt hänger samman därmed. Vi har upplevt hur anspråken på antalet platser i gymnasieskolan ständigt har ökat dels därför att antalet 16-åringar som lämnar grundskolans högstadium blivit allt större — årskullarna fortsätter att vara exceptionellt stora under ytterligare några år —, dels också därför att ungdomar i den åldern och med den utbildningsbakgrunden haft allt svårare att få ett jobb om de så önskat. Och det önskar ganska många! Orsakerna till dessa svårigheter känner vi också ganska väl: den långvariga lågkonjunkturen, ungdomarnas bristande arbetslivserfarenhet och den alltmer komplicerade arbetsrättslagstiftning som vi alla gemensamt bidragit till har tillsammans verkat åt samma håll. Det är alltför optimistiskt att tro att ens ett mycket gynnsamt konjunkturläge i någon nämnvärd grad skulle ändra dessa förhållanden. Kommunerna, och f. ö. också landstingen inom sina utbildningsområden, har gjort stora och lovvärda insatser för att öka sin utbildningskapacitet. Men det har ändå inte räckt, och vi har nödgats att se alltför många ungdomar utestängda från gymnasieskolorna. Det har inte räckt därför att skolan i konkurrens med andra angelägna samhällsåtaganden inte fått tillräckliga ekonomiska resurser. Man har haft svårigheter att få tag på lämpliga lokaler, och ibland har man på grund av ett onödigt byråkratiskt ramtänkande inte fått anordna de utbildningar man velat och haft elevönskemål om. Detta har också lett till att de dyrare, mer lokalkrävande, yrkesinriktade och direkt yrkesförberedande utbildningarna fått komma i andra hand. Av den anledningen har många skoltrötta ungdomar, som inte velat fortsätta i en teoretisk utbildning i en traditionell skolmiljö, avstått från att söka till gymnasieskolan. Ett sätt att möta dessa tendenser har varit att anordna s.k. företagsförlagd, inbyggd utbildning. Men också här har vi mött motgångar. Många företag som tidigare tagit emot elever från gymnasieskolan har efter en tid börjat tacka nej med olika motiveringar. Ett ofta återkommande skäl har varit det krav på tills-vidare-anställning som många gånger varit förknippat med den inbyggda utbildningen, men den relativt låga ersättning som skolan har kunnat betala har också varit en bidragande orsak. Till allt detta skall läggas att man inom vissa branscher och inom vissa utbildningar genom avtal mellan arbetsmarknadens parter tillförsäkrat en del av ungdomarna lön under utbildningstiden. Det som jag nu redovisat har i hög grad varit orsaken till att vi haft och fortfarande har en betydande ungdomsarbetslöshet, inte minst bland 16-17-åringarna. Denna ungdomsarbetslöshet har vi under en följd av år sökt möta med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och kontant arbetsmarknadsstöd. Detta har inte varit en lycklig utveckling. Mot den bakgrund som jag nu tecknat är det förvånande, för att inte säga anmärkningsvärt, att den socialdemokratiska oppositionen ställt sig så negativ till de förslag som vi nu behandlar. Vad som är de verkliga motiven för detta är höljt i dunkel, och de skäl som man redovisar emot förslagen är tämligen svaga. Ett av skälen skall jag dock gärna kännas vid, och det är den korta tid som återstår till dess vi skall börja genomföra förslagen. Utskottet har också konstaterat detta, vilket har upprepats gång på gång. Å andra sidan är det ju inga revolutionerande nyheter vi kommer med. Inbyggd utbildning har vi haft förut. Det som nu sker är att vi underlättar för kommunerna att anordna sådan genom att undanröja en del hinder och genom att ge ett med annan utbildning likvärdigt statsbidrag. Kortkurser och olika former av yrkesintroduktion har vi också haft tidigare, och kommunerna har redan nu ett uppföljningsansvar för ungdomarna två år efter avslutad grundskola. Det ansvaret markeras nu ytterligare, och också här ställs resurser till kommunernas förfogande. Man glömmer dessutom gärna bort att när vi nu avvecklar de kommunala beredskapsarbetena, så frigörs också där betydande resurser, eftersom kommunerna själva fått svara för 25 20 av kostnaden. De resurserna kan användas i den planering som nu krävs för att successivt och så snabbt som möjligt slussa in ungdomarna i utbildning. Jag vill här gärna citera några rader ur ett brev som utbildningsutskottet har fått från skolstyrelsen i Malmö. Brevet är visserligen skrivet med ett helt annat syfte, men jag vill ändå läsa upp inledningen. Det står bl.a. följande: ”Malmö har byggt upp en organisation för att hjälpa arbetslös ungdom mellan 16—17 år till utbildning, arbete/beredskapsarbete. För detta har skapats en ungdomsgarantienhet bestående av Syo-konsulenter, socialassistenter och arbetsförmedlare som gemensamt arbetar med dessa frågor.” Här visar man ju klart att man har personella och ekonomiska resurser, det gäller bara att använda dem på ett annat sätt. När man talar sig varm för beredskapsarbeten glömmer man också bort att dessa räcker högst sex månader och alltså är en mycket temporär lösning. Låt mig sedan ta upp en annan tvistefråga: kvalitetsaspekten. Vi menar, att om man skall kunna ställa krav på den företagsförlagda utbildningen, måste man också vara beredd att betala för sig, och den möjligheten får vi nu med det nya statsbidraget. Det bidraget, såväl som bidragen till de övriga utbildningsformerna, ger dessutom utrymme för en betydligt större insats från kommunernas sida när det gäller att planera, leda och följa upp utbildningen. Dessutom ger såväl den inbyggda utbildningen som lärlingsutbildningen ”skolledarpoäng”, precis som all annan utbildning i gymnasieskolan.

Det är svårt för många ungdomar att se det jämlika i att vissa av deras jämnåriga kamrater får betalt under sin utbildning, att vissa får ett relativt välbetalt beredskapsarbete och att vissa får betalt för att göra ingenting. Vi har sett alltför många exempel på ungdomar som ”hoppat av” från sin gymnasieplats för att ta ett kortfristigt beredskapsarbete i stället och sedan blivit arbetslösa. Till sist, herr talman, vill jag för min egen och för centerpartiets del göra en markering och lyfta fram en passus ur propositionen. Det gäller elevernas arbetsrättsliga ställning. Vi anser att det är viktigt att slå fast att alla ungdomar som genomgår denna utbildning skall vara att betrakta som elever i gymnasieskolan under hela sin utbildningstid, även om en större eller mindre del av denna utbildning är förlagd till arbetsställe utanför skolan. Därav följer att det inte skall vara ett anställningsförhållande mellan eleven och företaget, utan de avtal som kan behöva träffas skall träffas mellan skolan och företaget i fråga. Låt mig också få säga till Lena Hjelm-Wallén: moderaterna har inte fått ta kommandot i regeringen i denna fråga. Vi känner en stor delaktighet vid tillkomsten av den här propositionen. Det går bra att jämföra med vår motion 1288 från i januari i år.

E Herr talman, jag ber med detta att få yrka bifall till hemställan i dess helhet i utbildningsutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Det var bra att Larz Johansson refererade vad man har för sig i Malmö kommun. Där finns nämligen en framsynt socialdemokratisk ledning som har sett till att bygga upp åtgärder för att främja ungdomarnas möjlighet att få arbete och utbildning. Det är så vi vill att man skall arbeta. Sedan säger Larz Johansson att centern minsann känner sig delaktig i den här propositionen. Då konstaterar jag bara: Så mycket värre för er —i många ungas ögon. Larz Johansson säger också att propositionen inte innehåller några revolutionerande nyheter. Det här är ett intressant försök att förringa förslagen i propositionen, och jag kan konstatera: Ett visst intryck har kritiken alltså gjort. Men på vilken stol hamnar ni då? Först blåser man upp en proposition, som skall ge ungdomar arbete och utbildning, infria ungdomsgarantin osv. Sedan ändrar man sig och säger att det inte är så mycket revolutionerande nytt i det här förslaget, det är inte särskilt vittgående och omfattande osv. Det är olika sätt att presentera samma proposition, två varianter — ett nog så intressant spel. I dag tycks det vara ”operation skyla över” som pågår. Det här är ett ganska intressant sätt att föra politik på, men det är ett generande dåligt försvar för en proposition som handlar om så viktiga saker som ungdomars utbildning och arbete. Dessutom är det i sak fel, t.ex. vad gäller möjligheterna för ungdomar att gå igenom kortkurser med utbildningsbidrag. Det framgår tydligt av propositionen att här inte finns några övergångsbestämmelser. Nu skall den stimulans bort som i dag finns — att genomgå kortkurser med utbildningsbidrag. Skoltrötta ungdomar skall alltså inte längre kunna motiveras med detta. Kan det verkligen vara ägnat att — såsom det står i propositionens rubrik — främja ungdomars utbildning?

Herr talman! Om Larz Johansson som utskottsledamot hade ägnat sig åt att läsa våra motioner hade han också sett att vi i vpk-motionerna klart har sagt ifrån att vi i och för sig inte har något emot en utökning av platserna i gymnasieutbildning. Vi har däremot fortsatt att framföra kritik på det sätt som jag gjorde i mitt anförande. Om Larz Johansson fann lustigheter i det beror det väl på honom själv. Jag har inte avsett att göra mig lustig i detta mycket allvarliga ämne. Man kanske däremot kan göra sig lustig över den villrådighet som finns hos regeringen när det gäller den samlade politiken. Regeringen vet inte vad den skall göra. Väntar den på någon sorts konjunktur som skall lösa de problem som man inte tar itu med, eller vad är det man väntar på när det gäller arbetslösheten? Någon mobilisering av samhällets resurser för att komma till rätta med de mycket allvarliga arbetslöshetsproblemen har vi ännu inte sett i regeringens propositioner, inkl. proposition 100.
Herr talman! Låt mig då säga till Lena Hjelm-Wallén att det är bra att vi kan vara överens om att Malmö på det här sättet har varit förutseende och har de resurser som jag redovisade. Det firns sådana resurser i många kommuner, som verkligen har ansträngt sig för att bygga upp resurser för att bl.a. hantera beredskapsarbetena. Då skall man inte samtidigt komma och säga att det inte finns resurser i kommunerna för att hantera de här nya frågorna. Det gäller att använda de resurserna på ett annat sätt än man hittills gjort, och det har jag försökt peka på. Vi tycker inte alls att det är besvärande att känna delaktighet i denna proposition. Vi har vid flera tillfällen framhållit — och detsamma framhåller utskottets majoritet — att det här är bra förslag. Jag har inte på något sätt försökt förringa betydelsen av dem. Det jag har försökt förringa, därför att det förtjänar att förringas, är alla dessa svårigheter som Lena Hjelm-Wallén och andra försöker blåsa upp kring genomförandet av denna förändring. Det är bra att vi får betydligt större resurser för att kunna erbjuda ytterligare många fler ungdomar utbildning. Men det är således alla dessa svårigheter som vi försöker förringa när vi pekar på att det inte är så stora märkvärdigheter det är fråga om. Har man haft företagsförlagd utbildning tidigare, vilket de flesta kommuner har, är det en fråga om att utöka denna, och det har många kommuner ansträngt sig att göra under de senaste åren också, men inte lyckats därför att de har mött så många svårigheter. Många av dessa svårigheter försöker man i propositionen att undanröja, och det redovisade jag också. En svårighet är elevernas arbetsrättsliga förhållande. En annan är statsbidragsdelen. Att man försöker undanröja dessa svårigheter är det som är bra i denna proposition. Det har vi inte på något sätt velat förringa. Jag trodde möjligen att Lena Hjelm-Wallén skulle säga något om de arbets ättsliga förhållandena också. Det finns med ett litet stycke även om det i den socialdemokratiska reservationen, där man mycket starkt trycker på att man vill ha de här förhållandena mellan parterna avtalsmässigt reglerade. Reservanterna säger dessutom att för att det här skall leda fram till det nödvändiga antalet platser bör det ske bl.a. genom att lagstiftningen för anställningsfrämjande åtgärder utvidgas. Det skulle vara mycket intressant att mer konkret få reda på vad de tankegångarna egentligen innebär.
Herr talman! Den sista frågan som Larz Johansson ställde kommer han att få svar på senare under den här debatten. Jag är inte den enda socialdemokratiska talaren här. Den här frågan kommer särskilt de som talar för arbetsmarknadsutskottet att besvara. Beträffande utbildningsutskottets frågor vet Larz Johansson mycket väl att vi är helt överens om den ökade dimensioneringen av gymnasieskolan. De senaste två åren har socialdemokraterna t.o.m. ställt yrkanden om ökad dimensionering som ni i efterhand har fått lov att acceptera. Det är inte det diskussionen gäller i dag, utan det som är det nya i proposition 145. Det är egentligen två ting. Det ena är yrkesintroduktionen, som ingen vet vad det är. Den är mycket suddig, den saknar mål och den är kritiserad från alla håll. Ungdomarna är mycket rädda för att den kommer att innebära att de blir gratis arbetskraft åt företagen. Det andra som propositionen innehåller är ekonomiska försämringar för ungdomar. Jag ställde en direkt fråga till Larz Johansson, och eftersom han har en replik kvar kanske han vill svara på min fråga: Är det att främja ungdomars utbildning att de mest skoltrötta kan få stimuleras av ett utbildningsbidrag för att gå i kortkursverksamhet? Eller främjar man utbildningen mer genom att ta bort detta utbildningsbidrag?
Herr talman! Först vill jag uppehålla mig vid dimensioneringsfrågan, som vi har diskuterat mycket ingående och där socialdemokraterna det här året också, liksom uppenbarligen under en lång följd av år tidigare, har ägnat sig åt ett ramtänkande — det är så otroligt viktigt att redovisa en ram av viss storleksordning. Men att denna ram under en lång följd av år innehållit en massa luft i form av platser som inte kunnat läggas ut och i form av platser som har varit outnyttjade — inga ungdomar har funnits i utbildningen — har man inte ägnat särskilt många tankar åt. Det är bl.a. det propositionen syftar till att åtgärda genom att erbjuda andra former av utbildningar, utbildningar som kan passa elever som också är skoltrötta och som inte vill fortsätta sin utbildning i en traditionell skolmiljö utan som, om de får den här chansen till utvidgad företagsförlagd utbildning, förhoppningsvis också kommer att ta den. Jag delar inte Lena Hjelm-Walléns värderingar — att man skall försöka köpa ungdomarna till olika former av utbildning. Jag menar att med de ekonomiska resurser som nu ställs till kommunernas förfogande bl.a. genom det förändrade statsbidraget, ökar man de ekonomiska förutsättningarna för att fler ungdomar skall få utbildning, och det tycker jag är betydligt viktigare.

Herr talman! Jag är själv en av de många föräldrar som har barn som slutar grundskolan i år. Jag har därför haft möjlighet att på nära håll följa vad det innebär att ha barn i den stora ungdomsgrupp som vi ibland kallar krigets barnbarn. Det har inneburit att det i alla sammanhang har varit många ungar omkring en. Det var svårt att få plats på dagis, många ungar skulle samsas och leka på samma gård. I början på 1970-talet räknade vi hur många ungar under nio år som fanns i det stora HSB-hus där jag bodde. Vi kom upp till 300. Det blev många ungar i varje klass, och många av klasserna fick gå i provisoriska skollokaler. För en del av ungarna innebar detta naturligtvis väldigt stora påfrestningar — det var svårt att klara sig när det var så trångt överallt. Men av de rekordmånga som i vår går ut 9:an har ändå de flesta fått plats i gymnasieskolan. Och för dem är väl ändå tillvaron ganska ljus. Sommarlovet blir kanske inte så mycket annorlunda än vad det brukar vara, även om det kanske känns litet extra i magen att behöva börja en ny skola, kanske på en annan ort. Men för andra ungdomar är livet ganska bistert just nu. Många av dem som inte har fått plats i gymnasieskolan har redan tidigare skuffats undan i olika sammanhang, har inte fått det stöd de behövt från vare sig föräldrar eller skola. Och många är hjärtligt trötta på skolan — de vill ha ett jobb och ingenting annat. Men dagens arbetsmarknad öppnar minsann inte famnen för ungdomarna. För de flesta lediga jobb som annonseras ut i tidningarna och som arbetsförmedlingen har att erbjuda kräver arbetsgivarna folk som har yrkesvana, som har erfarenhet av arbetslivet. Körkort är ett krav som väldigt många ställer, och de ungdomar som vi talar om i dag har inte haft någon chans att få ett körkort. Arbetarskyddsbestämmelserna, som vi alla har varit eniga om, ställer också i många fall upp en 18-årsgräns. Det finns på dagens arbetsmarknad helt enkelt inte särskilt många jobb för 16 och 17-åringar. Och särskilt svårt är det för flickorna och för invandrarungdomarna, som ju har sina alldeles speciella problem. Dessutom är det så att om man väl får ett jobb, krävs det egentligen att man är lönsam från allra första dagen. Och det kravet ställer man ute på arbetsmarknaden också på de allra yngsta. Det finns i dag inte särskilt många möjligheter till en långsam introduktion, till en tillvänjning på arbetsplatsen. Därför är naturligtvis risken för att man misslyckas med det första jobbet ganska stor. Under de sista åren på 1970-talet har denna situation förvärrats på grund av att vi har haft ett allmänt dåligt konjunkturläge. Det har varit ont om jobb rent allmänt sett. Nu är efterfrågan på arbetskraft större, men samtidigt ökar ungdomskullarna. Fler ungdomar lämnar grundskolan i år än tidigare. Och för 16 och 17-åringarna är därför situationen på arbetsmarknaden inte särskilt mycket ljusare än den har varit tidigare. I arbetsmarknadsutskottets betänkande säger man att det inte råder några delade meningar i själva principfrågan, att utbildningsinsatserna inom gymnasieskolans ram skall öka för dessa ungdomsgrupper och att de arbetsmarknadspolitiska insatserna i motsvarande mån skall minska. Det är ett riktigt konstaterande. Men för de ungdomar som i år slutar grundskolan, för dem som gjorde det förra året och för dem som kommer att göra det nästa år är kanske inte principfrågan det viktigaste. Det viktigaste är hur vi politiker hanterar situationen i dag. Hur löser vi de praktiska problemen för dessa ungdomar? I den frågan har alltså vi socialdemokrater, som framgått av debatten tidigare, en helt annan uppfattning än regeringen. Vi säger nej till regeringens förslag att nu inskränka möjligheterna till beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Och nej säger också många människor utanför denna riksdag — många ungdomar, många lärare, många arbetsförmedlare, många oroliga föräldrar. Att döma av ett par motioner tycker tydligen även några borgerliga ledamöter i denna kammare att det är litet kallt om fötterna just nu. Regeringens förslag innebär att man kraftigt skall beskära möjligheterna att gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomarna utan att man garanterar att man har någonting annat att komma med, utan att man vet att det verkligen blir någonting av den här utbildningen och praktiken. Statens kostnader för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer att minska med åtskilliga miljoner kronor. Minst 350 miljoner sparar man på det här förslaget. Och det finns naturligtvis de som frågar sig om inte själva syftet med förslaget har varit att spara pengar åt statskassan. För egen del vill jag ändå hoppas att centerpartisterna och folkpartisterna åtminstone ursprungligen hade ett annat syfte med förslaget. Men det är väl knappast något tvivel om att Gösta Bohman och moderaterna här såg en chans att spara pengar åt statskassan. Man tog den chansen och lyckades genomdriva ett regeringsförslag som fick den prägeln. Egentligen är det obegripligt att man går den här vägen: obegripligt varför man inte ser till att först ordna möjligheter till utbildning i gymnasieskolan med varvning av praktik och utbildning för att sedan på ett naturligt sätt minska möjligheterna till beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Det är visserligen sant att vi socialdemokrater ganska många gånger haft åtskillig kritik att framföra mot regeringen för dess politik och för att den t.ex. låtit beredskapsarbeten för 16—17-åringar få en alltför stor utbredning. Vi hade väldigt mycket kritik att rikta för ett par år sedan när uppemot 30 000 ungdomar var i beredskapsarbeten. Vi såg hur det många gånger fungerade väldigt dåligt. Vi vet att beredskapsarbetena i vissa fall egentligen inte blev någonting annat än en tillfällig förvaringsplats för ungdomarna. Men samtidigt är vi på socialdemokratiskt håll helt medvetna om att bland de åtgärder som hittills vidtagits från samhällets sida har ändå — trots den kritik vi kan framföra — beredskapsarbetena i vissa fall varit den bästa lösningen. Dessutom vet vi att det finns vissa ungdomsgrupper som varit väldigt nära en direkt utslagning, ungdomar som varit i riskzonen för att hamna i kriminalitet och asocialitet och som just genom ett beredskapsarbete har kunnat komma tillbaka till en rikare tillvaro. Det är många människor som har att göra med ungdomar ute i samhället — inte minst arbetsförmedlare — som kan vittna om att ifall de inte hade haft beredskapsarbetena att tillgå, så hade de inte klarat dessa ungdomar. Av det skall man inte dra slutsatsen att vi socialdemokrater tycker att beredskapsarbeten i den form de nu har är någonting som skall vara kvar för alltid. Det tycker vi inte, och det har vi också sagt i olika sammanhang. Men vi har den alldeles bestämda uppfattningen att beredskapsarbetena behövs tills man har några verkliga alternativ. De alternativen, menar vi, finns inte i sinnevärlden i dag. Vi har under flera år försökt driva på den borgerliga regeringen att satsa på en utbyggnad av en annorlunda gymnasieskola med varvning av teori och praktik. Vi har föreslagit åtgärder för att öka praktikmöjligheterna ute i arbetslivet, men det har varit omöjligt för oss att annat än på enstaka punkter få gehör för våra krav i denna kammare. En del av de här sakerna — det som gäller praktikbegreppet, kompletteringen av lagstiftningen, de arbetsrättsliga frågorna — kommer Lars Ulander att närmare gå in på. Jag hoppas att Larz Johansson, som hade frågor att ställa till Lena Hjelm-Wallén, också är i kammaren då. Jag tror att ganska många ungdomar känner det som ett slag i ansiktet när regeringen nu presenterar sina förslag som någonting som skall förbättra ungdomarnas situation — stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Vi har sett många tydliga tecken på att ungdomsgarantin modell Bohman helt enkelt inte går hem hos ungdomarna. De litar inte på regeringen i det här fallet. En del borgerliga motionärer här i kammaren tycks ju också ha varit oroade över vad förslaget egentligen kommer att innebära. De har skrivit motioner som kräver mjukare övergångsbestämmelser, generösare dispenser, hänsyn till invandrarnas situation osv. De motionerna har också avstyrkts av utskottsmajoriteten, och motionärerna tycks vara nöjda. I varje fall har de tvingats bita i det sura äpplet i den borgerliga enighetens intresse och acceptera vad majoriteten bland de borgerliga tycker. Det har fått nöja sig med till intet förpliktande fraser i utskottsbetänkandet. Men regeringens proposition har inte den generösa inställning som motionärerna på den borgerliga kanten efterlyser. Det står ju klart i propositionen att det är bara undantagsvis som man från den 1 juli skall få anordna beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning för 16 och 17-åringar. På den punkten har ju inte utskottets borgerliga ledamöter föreslagit något annat än regeringen, även om man försöker lägga ut en del dimridåer i texten. Det finns ingen som helst garanti för att det verkligen är ungdomarnas behov som kommer att avgöra hur stort utbudet av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning kommer att vara. Det står klart och tydligt i regeringens förslag att arbetsmarknadskungörelsen skall ändras så att beredskapsarbete normalt inte skall kunna ges ungdomar under 18 år. Undantag skall finnas, men det skall enbart vara undantag. Britt Mogård tog till brösttonerna här tidigare. Hon talade vackert om praktiskt och manuellt arbete. Hon talade om oss, som nu vill ha kvar beredskapsarbetena, som motståndare till praktiskt arbete. Men det resonemanget går naturligtvis inte ihop. Visst är det så, Britt Mogård och Rolf Wirtén, att vi behöver förnya gymnasieskolan. Visst behöver vi få en varvning av praktik och utbildning. Det är också riktigt att de senaste årens stora omfattning av beredskapsarbete inte är någonting att eftersträva för framtiden. Men för de här principernas skull får vi ändå inte lämna dagens ungdomar i sticket. Vi vet att beredskapsarbeten för många av de ungdomar som är i störst behov av samhällets stöd i dag är den bästa formen. Låt oss fatta ett vettigt beslut, som går ut på att vi ser till att ta fram alternativ innan vi tar bort någonting som vi vet trots allt fungerar i dag! Det är därför som vi yrkar avslag på regeringens förslag. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25.
Herr talman! Anna-Greta Leijon talade länge och väl och bredde ut sig om både det ena och det andra. I början tänkte jag att det naturligtvis kommer att sluta med att hon säger att detta var en förträfflig proposition — det logiska resonemanget ledde onekligen dithän. Men så blev det ju inte. Det krävs en förnyelse av gymnasieutbildningen, men inte den förnyelse som vi från borgerligt håll vill ha och som ligger i propositionen, utan en något annorlunda förnyelse, icke så noga beskriven. Det krävs en varvning av skola och praktik, men inte den varvning som vi föreslagit — självfallet. Det skall vara någon annan typ, kan jag tro, och jag är fortfarande inte riktigt klok på vad det innebär heller. Här handlar det om principer, säger Anna-Greta Leijon, som självfallet inte använder brösttoner. Det gäller att inte lämna ungdomarna i sticket. Får jag fråga: På vilken sida, på vilken rad i propositionen står det att avsikten är att så eller så avskaffa beredskapsarbetena? Och hur det går för ungdomarna, det menar Anna-Greta Leijon att regeringen ger fullständigt — finns det något fint ord i det sammanhanget? — sjutton i. Jag tror inte att Anna-Greta Leijon kan klara prestationen att hitta en sådan formulering. Det är mot denna bakgrund som det, både i Rolf Wirténs del av propositionen och i min del, står talat om att det krävs en övergångstid.

Herr talman! När det gäller längden på anförandena tror jag att Britt Mogård och jag var ungefär lika goda. Vem som pratar mest väl får väl någon annan avgöra. Jag har i varje fall noterat att Britt Mogård undgår att få tillsägelser av talmannen när hon använder ord som jag i andra sammanhang fått påpekanden för. Men det var en annan talman då. Pås. 2i sammanfattningen av regeringens proposition står det bl.a. så här: ”Regeringen föreslås dock få möjlighet att undantagsvis medge att sådana åtgärder får vidtas för ungdom under 18 år på orter där gymnasieskolan inte kan erbjuda utbildning som svarar mot de behov som föreligger.” Det är alltså beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning man undantagsvis skall få använda. Och sammanfattningen i propositionen slutar med: ”Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 1980.” Det måste också, såvitt jag förstår, gälla ändringen i arbetsmarknadskungörelsen som således innebär att man i princip inte skall kunna ge beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning till dem som är under 18 år. Det finns i propositionen på s. 16 — det är visserligen Rolf Wirténs del av propositionen, så om den biten kanske man skulle tala mest med honom -— ett resonemang som anger i vilka situationer man skall kunna använda undantagen och ge ungdomar beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning. Det står att undantagen skall gälla eftersom gymnasieskolans kapacitet lokalt kan variera och att det trots samverkan med andra kommuner kan vara svårt att få ett rimligt reseavstånd för eleverna. Men det framgår såväl på s. 16 som på en rad andra sidor i propositionen att det skall bli ändring när det gäller möjligheterna att använda beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning för ungdomar. De möjligheter som funnits hittills skall inte vara kvar — det är bara i undantagsfall man skall gripa in med de här åtgärderna. Jag tror att många ungdomar är djupt oroade över vad som kommer att hända dem personligen. Visserligen kanske de inte framför allt drömmer om ett beredskapsarbete, men de har kanske inte kommit in på gymnasieskolan eller de kan inte, av olika skäl, tänka sig att sätta sig på skolbänken i den gamla vanliga skolan igen, och de har väldigt luddiga begrepp om innebörden av de nya introduktionskurserna, som regeringen föreslår. De har kanske också varit hos arbetsförmedlingen och diskuterat beredskapsarbete som ett alternativ. De ungdomarna får vi inte svika för några höga principers skull, Britt Mogård.
Herr talman! Nu, Anna-Greta Leijon, slår vi upp s. 21 i propositionen, andra stycket, där det står: ”Om de ungdomar under 18 år som saknar arbete eller riskerar att bli arbetslösa i första hand bereds utbildning i gymnasieskolan, skapas förutsättningar att kraftigt begränsa arbetsmarknadspolitiska insatser såsom beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning för denna grupp. Detta måste naturligtvis ske i den takt som gymnasieskolan klarar av att ta emot den nya gruppen av ungdomar. Man bör därför vara medveten om att det kan behövas en övergångstid för att de lokala skolmyndigheterna skall hinna planera och förbereda de nya utbildningsinsatser som är nödvändiga.” Vidare hänvisar jag till vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet har anfört. Debatten i riksdagen blir mer och mer originell. Nu kan man tydligen läsa högt ur propositioner också här. Det är ju skönt — man behöver inte tänka så mycket.
Herr talman! Ja, det är möjligt att debatten blir originell. Men det var faktiskt Britt Mogård som efterlyste läsning ur propositionen. Jag vet inte om hon vill förneka riktigheten av det som jag läste upp. Jag skulle vilja fråga: Är det så att arbetsmarknadskungörelsen kommer att ändras från den 1 juli i år och att ändringen innebär att man i princip i framtiden inte skall kunna använda beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning för dem som är under 18 år? Det skulle vara intressant att få ett svar på om detta är riktigt eller fel.

Herr talman! I dag har den borgerliga riksdagsmajoriteten satt sig före att spara 350 milj.kr. åt regeringen genom att slopa beredskapsjobben för ungdomar mellan 16 och 18 år. Visserligen säger man inte så, och olika företrädare för regeringspartierna har redan i debatten förnekat detta och kommer säkerligen i fortsättningen av den också att göra det. Men aldrig så indignerade och kryddade utrop från statsrådet Mogård eller andra kan inte överskyla att det är så. Regeringen är i full färd med att ”spara pengar” på liknande sätt, och detta är bara en början. Enligt ekonomiminister Gösta Bohman skall 9 miljarder kronor sparas. Det betyder att exemplen kommer att bli många och följderna omfattande. Ingen behöver heller tvivla på var någonstans dessa pengar skall sparas. Det blir inte i försvaret eller i byråkratin, inte heller i subventionerna och gåvorna till storbolagen. Nej, det blir i socialt angelägna och nödvändiga verksamheter. Det kommer att drabba dem som bäst behöver stöd och hjälp. Det kommer att drabba barn, ungdomar, lågavlönade, barnfamiljer och pensionärer. I valrörelsen for högerledaren Gösta Bohman land och rike runt och krävde en omfattande social nedrustning. Han använde naturligtvis inte de orden. Han talade om nedskärning av den offentliga sektorn, men han menade den sociala servicen och det sociala skyddet. Gösta Bohman viftade i talarstolar landet runt med en sparplan, som han kallade denna plan för social nedrustning. Med den skulle Gösta Bohman spara bort 3 000 milj.kr. av statens utgifter. Han gav sig inte in på att inför väljarna avslöja innehållet i sin hemliga sparplan. Det förstår man, när man nu i efterhand får se var Gösta Bohman skall skära bort utgifter för staten. Nu sitter Gösta Bohman återigen i regeringen och behöver inte längre åka land och rike runt och stå i talarstolar och presentera sina krav. Nu sitter han som sagt i regeringen och gör som han vill. Och den partipiska som Britt Mogård nyss raljerade om tycks snällt följas även av statsråd med andra partibeteckningar. Regeringen vill alltså spara 350 milj.kr. genom att slopa beredskapsjobben för unga människor, och regeringspartiernas riksdagsledamöter drar sig uppenbarligen inte för att rösta igenom det här förslaget. All arbetslöshet är av ondo och oacceptabel. Allra värst är ändå ungdomsarbetslösheten. Därför har också särskilda insatser gjorts, om än i alldeles för liten omfattning. Till dessa insatser hör att det har ordnats beredskapsjobb åt ungdomar. Dessa beredskapsjobb har varit nödlösningar —- åtgärder som vidtagits i sista hand. Vi från vpk och andra har därför också kritiserat regeringen för att man vägrat vidta andra och mer meningsfulla åtgärder. Vi har krävt genomtänkta förslag för att säkra ungdomens rätt till arbete, utbildning och praktik. Men regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten har avslagit alla sådana förslag. Och när de nu äntligen gör något, så är det förändringar till det sämre. Nu slopar man t.o.m. det som betraktats som nödåtgärder! Dessutom kommer man med det fantastiska påståendet att regeringsförslaget innebär en förbättring, och därför kallar man sitt förslag ”åtgärder för att främja ungdomens utbildning i gymnasieskolan”. Men vad det ytterst handlar om är alltså att spara 350 milj.kr. för statskassan. Ungdomar mellan 16 och 18 år skall inte längre ens få beredskapsjobb. Deras möjligheter att få kontant arbetsmarknadsstöd skall begränsas. I stället för beredskapsjobb med en liten lön skall de nu i fortsättningen arbeta gratis i olika företag. Ungdomarna skall inte få någon lön. Men företagen skall få 1 000 kr. i månaden för varje elev de tar emot. Det tycker jag säger allt om regeringens förslag. Och det är inte heller någon tillfällighet att de enda som applåderat och berömt regeringens förslag är Svenska arbetsgivareföreningen. Där har man länge hoppats på att ungdomarna åter skall bli lovliga för att utnyttjas som gratis arbetskraft. Och nu går regeringen SAF och storbolagen till mötes, även i den här frågan. Regeringens förslag har utsatts för mycket stark kritik, inte bara av de drabbade ungdomarna och deras organisationer utan, som också har nämnts här tidigare i debatten, också av länsarbetsnämnder och av lärare. Även föräldrar till drabbade ungdomar är kritiska, och det med all rätt. Det blir ju de som får klara av ekonomin åt de här ungdomarna, när regeringen nu tar ifrån dem deras möjligheter att själva skaffa sig åtminstone en bit av sin utkomst. Också de fackliga organisationerna har riktat stark kritik mot regeringens reaktionära och ungdomsfientliga politik. Ingen skulle behöva tvivla på att det här är ett dåligt förslag, att det innebär en försämring för ungdomarna. Det är faktiskt bevisat. Men det struntar man uppenbarligen helt i på den borgerliga kanten. Uppenbarligen tänker man utnyttja sitt enda mandats övervikt här i riksdagen och driva igenom det här dåliga förslaget. Att moderaterna röstar för förslaget är ju ingen överraskning — det är heller ingen som blir förvånad över det. Men att de övriga borgerliga partierna så öppet tar ställning för nya försämringar för de arbetslösa ungdomarna, det förvånar faktiskt, trots att svikna löften numera hör till ordningen för dagen i kanslihuset. Men det är väl som folkpartiordföranden Ola Ullsten sade när han i valrörelsen pressades på hur och när man skulle genomföra ungdomsgarantin: Vad man skriver i valmanifest och i regeringsdeklarationer är inte något löfte om att saker och ting skall genomföras till punkt och pricka under någon speciell tidsperiod. — Så sade han. Eller över huvud taget alls, som det nu verkar, skulle man kunna tillägga. Dagens förslag medför ytterligare försämringar för den arbetslösa ungdomen, och det i ett läge då vi står inför en ny lågkonjunktur och en ökad arbetslöshet. Det finns därför all anledning att vara orolig för nya försämringar och för allvarliga följder av regeringens ungdomsfientliga hållning. Ungdomsarbetslösheten skapar stora svårigheter för de drabbade ungdomarna. Flera före mig i talarstolen har åberopat sina erfarenheter av detta som föräldrar. Jag delar de erfarenheterna. Jag är själv mor till arbetslösa ungdomar, dessutom i en kommun där ungdomsarbetslösheten är ännu värre än i de kommuner som tidigare talare representerar. Ungdomarna förlorar hoppet om en ordnad framtid och riskerar att bli socialt utslagna. Dagens förslag, om det antas, ökar ytterligare dessa risker. Det vet man naturligtvis inom regeringen, men man blundar för det. I stället väljer man att, som Britt Mogård nyss, säga att om vpk för 10 eller 20 år sedan — vad det nu var — hade begärt arbete åt ungdomen, då hade det varit aktuellt. Nu är det inte aktuellt. Det är helt fantastiskt. Tala om försök att göra sig lustig, eller vad nu Britt Mogård försökte göra. Det finns, som Raul Blächer från vpk redan har redovisat, en hel rad förslag som går ut på att skaffa jobb åt de arbetslösa ungdomarna, om att förvandla beredskapsjobb till fasta arbeten, om att öka antalet linjer i gymnasieskolan så att alla får plats, om att förbättra studiestödet och om att införa studielön. De förslagen lyssnar man inte till på den borgerliga kanten. Men kampen för dem går vidare. Vi vet att vi har stöd för våra förslag, framförda i motioner som Raul Blächer har yrkat bifall till. Jag instämmer, herr talman, med Raul Blächer i hans yrkanden.

Herr talman! I regeringens proposition 145, bil. 1 och 2, lägger regeringen fram förslag som syftar till att inom gymnasieskolans ram erbjuda lämplig utbildning åt alla arbetslösa ungdomar i åldern 16-17 år. En följd av det blir att de nuvarande, omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdomar i den åldern reduceras. Förslaget i fråga om gymnasieskolan har utbildningsutskottet behandlat, och de arbetsmarknadspolitiska avsnitten av propositionen har vi i arbetsmarknadsutskottet berett. Våra förslag förelig ger för kammarens beslut i dag. Regeringens förslag innebär att beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning normalt inte skall användas för ungdomar under 18 år. Övergångsvis kommer det dock att behövas fortsatta insatser i form av särskilda beredskapsarbeten, något som vi i utskottet i anledning av både propositionen och motioner kraftigt strukit under. I förslaget ingår dessutom att som en engångsåtgärd lämna ett särskilt stöd till arbetsgivare för att dessa skall ge fast anställning åt ungdomar under 18 år, vilka vid månadsskiftet juni-juli i år har beredskapsarbete hos dem. Propositionens förslag om nya utbildningspolitiska åtgärder och de arbetsmarknadspolitiska konsekvenser som kan dras av dessa gäller alltså de yngsta på arbetsmarknaden. Skälet till detta urval är dels tonåringarnas speciella svårigheter på arbetsmarknaden, dels skolans s.k. uppföljningsansvar för ungdomar i dessa åldrar. Arbetslösheten bland ungdomar, särskilt tonåringar, är högre än bland arbetstagare i vuxen ålder. Detta är inget nytt. Vi har i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25 belyst detta med några siffror från 1970-talet, men man kan också se liknande siffror från 1960-talet, dvs. från den tid då de s.k. AKU-undersökningarna introducerades. Arbetslösheten under 1970-talet har genomsnittligt pendlat kring 2 procentenheter. Men för tonåringar är procenttalet högre — dubbelt så högt eller ibland tre gånger så högt. Nu finns det för all del några faktorer som delvis förklarar den högre arbetslösheten bland ungdomar. En sådan faktor är vad man brukar kalla friktionsarbetslöshet. Det är naturligt att man i unga år prövar sig fram mellan olika jobb, liksom mellan utbildning och arbete. Ofta kan det första jobbet vara ett korttidsvikariat, och principen är att den sist anställde riskerar att bli först vid uppsägning. Neddragning av personal drabbar därför de unga i särskilt hög grad. Å andra sidan kan konstateras att även om arbetslöshetstalen är betydligt högre för tonåringar än för andra, är den genomsnittliga arbetslösheten kortare för tonåringar än för andra. För tonåringarna rör det sig i genomsnitt om 10 veckor mot 15-16 veckor för arbetstagare i åldern 25-54 år och avsevärt längre tid, 30-40 veckor, för de äldsta arbetstagarna. Den allmänna bakgrunden till propositionens förslag har delvis utvecklats av statsrådet Mogård, och jag förutsätter att arbetsmarknadsminister Wirtén kommer att kommentera sitt speciella ansvarsområde i det här regeringsförslaget. Låt mig ändå konstatera att arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte minst i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, använts även för 16-17-åringar i så stor omfattning under senare år att skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen är överens om att skolan bör ta hand om flera ungdomar. Från AMS sida har vid olika tillfällen ifrågasatts det rimliga i att arbetsmarknadspolitiska åtgärder utnyttjas för de yngsta grupperna i den omfattning som har skett. Från det hållet — alltså från de ansvariga ämbetsverken — har det bestämt hävdats att skolan måste ta på sig ett större ansvar. Det vi i arbetsmarknadsutskottet skulle pröva vad gäller propositionen var: Är det möjligt att minska beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning för 16-17-åringar, om man genomför propositionens förslag till åtgärder inom gymnasieskolan? Det är klart att om riksdagen inte godtar de föreslagna utbildningspolitiska åtgärderna, ja, då minskar möjligheterna att dra ned beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Denna i och för sig självklara utgångspunkt har vi från utskottsmajoriteten markerat. Det förslag som vi ifrån arbetsmarknadsutskottet lägger fram bygger på att utbildningsutskottets betänkande har bifallits. Regeringens förslag till en omläggning av den yrkesinriktade utbildningen inom gymnasieskolan syftar till att göra utbildningen mer attraktiv för ungdomar, som av olika skäl inte vill fortsätta i gymnasieskolan. Genom detta förslag minskar beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning för 16-17-åringarna. Socialdemokraterna och kommunisterna har yrkat avslag på regeringspropositionen. Inför socialdemokraternas avslagsyrkande är det både att beklaga och att förvånas över den negativa hållningen till propositionen. Det mest häpnadsväckande är ju att socialdemokraterna inte i den principiella delen har anvisat någon annan väg än regeringsförslaget. När utskottets vice ordförande, Anna-Greta Leijon, höll sitt inledningsanförande, var jag något osäker på var hon skulle landa i sin slutsats. Men hon följde upp det avslagsyrkande som hon och andra socialdemokrater har lagt fram i utskottet. Jag tyckte dock att Anna-Greta Leijon åsiktsmässigt åkte bergoch dalbana. Hon var kritisk mot att vi skulle ta bort beredskapsarbetena och ville ha dem kvar, men samtidigt kritiserade hon att beredskapsarbetena så lätt blir en förvaringsplats. Hon undslapp sig att man vill ha något annat i stället. Men, om jag hörde rätt, fanns det inte i sinnevärlden — så icke heller i den socialdemokratiska. För vår del har vi ansett att skillnaderna i ståndpunkter mellan oppositionen och majoriteten inte bör överdrivas. För det första vill både socialdemokrater och kommunister ha en utbyggd yrkesutbildning inom gymnasieskolan i nya former. Socialdemokraterna har ju lagt fram ett ganska utvecklat förslag om hur det skall gå till med tankegångar om varvad utbildning m.m. Även socialdemokraterna räknar med att genomförandet av deras förslag betyder att arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete skall minska. Inte heller vpk tycks se beredskapsarbeten såsom en lyckad lösning, eftersom vpk anser att problemets kärna är bristen på jobb och att det är den saken som skall avhjälpas. För det andra understryker vi att begränsningen av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete under det närmaste året blir helt beroende av den takt i vilken gymnasieskolan klarar av att ta emot den nya gruppen ungdomar. Självfallet får de ungdomar som det här gäller inte i övergångsskedet ställas utan meningsfull sysselsättning. Men, herr talman, någon gång måste man börja. Regeringen och utskottsmajoriteten anser det möjligt att göra det i höst. Socialdemokraterna, som är med på en ny inriktning, vill skjuta upp starten till läsåret 1981/82. Till sin begäran om avslag på regeringspropositionen vill socialdemokraterna knyta förslag som de har lagt fram i motion 994 från januari i år. Det är här fråga om ett program för åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. I det skall ingå ett rekryteringsstöd till arbetsgivare som ger fast anställning åt ungdomar som har beredskapsarbete hos dem. Det är enligt socialdemokraterna en temporär åtgärd, avsedd att sättas in i ett övergångsskede, då det utbildningsprogram de vill ha kan träda i kraft. Denna punkt överensstämmer rätt väl med vad arbetsmarknadsministern i propositionen har föreslagit beträffande 16-17-åringarna som i sommar har beredskapsarbete. Oaktat likheterna mellan regeringspropositionen och den socialdemokratiska motionen på denna punkt har både socialdemokrater och kommunister yrkat att riksdagen skall avslå propositionen. Utskottsmajoriteten har på denna punkt biträtt regeringens förslag, och det socialdemokratiska förslaget har avstyrkts. Vidare för socialdemokraterna fram ytterligare förslag. Det gäller precisering i anställningsskyddslagen av begreppet praktikarbete, möjligheter för arbetsmarknadsmyndigheterna att med stöd av främjandelagen ta fram platser för obligatorisk praktik samt information till arbetsgivarna för att undanröja missuppfattningar om anställningsskyddslagen. Enligt socialdemokraterna försvårar dessa missförstånd ungdomars möjlighet att få arbete. Vi har från utskottets sida hänvisat till det pågående arbetet inom anställningsskyddskommittén och möjligheter att på frivillig väg ta fram platser för obligatorisk praktik. Även vpk förespråkar i sin avslagsmotion 1999 och i den under allmänna motionstiden väckta motionen 1490 olika åtgärder för att stödja ungdomens sysselsättning. Vpk vill ha ett s.k. långsiktigt program under 1980-talet men också kortsiktiga åtgärder. Det gäller ökat stöd till kommunala insatser, lagstiftning om praktikplatser och slutligen en ändrad sammansättning av delegationen för ungdomars sysselsättningsfrågor, den s.k. DELFUS. Också vpk-förslagen har till viss del tidigare prövats av riksdagen och avvisats. Utskottsmajoriteten har inte heller denna gång varit beredd att följa dem. Under den allmänna motionstiden i år väcktes också från andra håll ett antal motioner om ungdomens sysselsättning. Förslagen är inte begränsade till den yngsta åldersgruppen utan gäller generellt för ungdomar under 25 år. Motionerna omfattar bl.a. frågor om vidgad användning av provanställning, anskaffning av feriearbeten, växling mellan utbildning och arbete samt den handledning som ges vid kommunala beredskapsarbeten för ungdom. Utskottet har behandlat dessa motioner avslutningsvis i betänkandet, och vi gör vissa uttalanden men föreslår inget initiativ från riksdagens sida. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 25, som är en uppföljning av regeringens förslag om att ge ungdomar en bättre förberedelse för arbetslivet. Det måste ses som naturligt att samhällets insatser anpassas bättre efter ungdomarnas önskemål och arbetsmarknadens behov. En viktig synpunkt är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utformas så att de inte uppfattas som konkurrerande alternativ till gymnasial utbildning. 16-17-åringarna har stora svårigheter på arbetsmarknaden i dag på grund av att de saknar yrkesutbildning. Den utvidgning och reformering av de yrkesinriktade kurserna som regeringsförslaget innebär och som har fått både utbildningsutskottets och arbetsmarknadsutskottets stöd är en god grund för en bättre situation för ungdomarna som skall möta arbetslivets många krav.
Herr talman! Elver Jonsson kritiserade oss för att de socialdemokratiska alternativen inte finns i sinnevärlden. På den punkten måste jag tyvärr ge honom rätt, därför att den verklighet som vi har runt omkring oss i samhället nu styrs av att de borgerliga partierna här i kammaren har en röst mer än vad vi tillsammans med vpk förfogar över. Därför är det de borgerliga förslagen som blir den verklighet som omger ungdomarna. Det hjälper inte att vi från socialdemokratiskt håll under ett antal år nu krävt av den borgerliga regeringen att den skulle göra verklighet av en gymnasieskola där utbildning och praktik varvades. Det är alldeles riktigt, Elver Jonsson, att vi i många sammanhang har kritiserat beredskapsarbetena. Vi har sagt att de i många fall inte är särskilt bra utformade. Vi har sagt att kommunerna haft alldeles för dåligt med planeringstid för att få beredskapsarbetena bra. Vi har kritiserat att det inte funnits tillräckligt med handledare vid många av beredskapsarbetena. Många ungdomar har upplevt dem, som jag sade förut, som en tillfällig förvaringsplats. Det måste ändå vara möjligt, Elver Jonsson, att se omvärlden inte enbart i svart eller vitt utan i litet fler färger. Och vi har alltså konstaterat att trots de här kritiska synpunkterna på beredskapsarbetena så är beredskapsarbetena, för vissa ungdomar och i vissa situationer, det bästa som vi har i dag, därför att alternativ inte finns. Då säger vi: Det kan inte vara en rimlig uttolkning av någon ungdomsgaranti att nu ta bort de här möjligheterna innan man vet att det finns några riktigt bra alternativ. Varken vi eller ungdomarna litar på att regeringen kommer att kunna genomföra det man nu föreslår fr.o.m. i höst. Jag skulle vilja upprepa den fråga som jag ställde tidigare till Britt Mogård och nu rikta den till Elver Jonsson: Är det meningen att man skall ändra arbetsmarknadskungörelsen så att det fr.o.m. den 1 juli inte skall vara möjligt för ungdomar under 18 år annat än undantagsvis att få beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning? Avslutningsvis, herr talman, bara en liten fundering kring Elver Jonssons inledning, där han talade om ungdomsarbetslöshetens omfattning. Han konstaterade där att ungdomarna i genomsnitt är arbetslösa kortare tid än de äldre. Det är riktigt, men jag saknade hos Elver Jonsson den riktiga känslan av att även tio veckor kan vara en fruktansvärt lång tid för en ung människa i sådana här sammanhang.
Herr talman! Elver Jonsson bekräftade det jag sade i slutet av mitt anförande, nämligen att man inte från de borgerliga partiernas sida har brytt sig särskilt mycket om att ta fasta på de förslag som vi framfört i våra motioner. Han sade att man inte heller nu är beredd att följa vpk:s förslag. Ändå skulle de förslagen verkligen innebära förbättringar för de unga — i motsats till det regeringsförslag som man nu talar om som en förbättring. Jag skulle vilja rekommendera Elver Jonsson att fråga t.ex. ungdomarna från Elevförbundet, som demonstrerar här utanför huset i dag, vad de tycker — om de verkligen upplever regeringsförslaget som en förbättring. Elver Jonsson vet att de inte gör det. Nej, det här förslaget har bara uppgiften att spara 350 miljoner åt Gösta Bohman. Därför kommer också beredskapsarbetena för ungdomar att slopas, liksom deras rätt att få kontant arbetsmarknadsstöd. Många ungdomar kommer att få en lönesänkning med 90 96. Detta kan inte kallas förbättringar — annat än för regeringen, som sparar dessa pengar. För ungdomarna är det en klar försämring, som får allvarliga ekonomiska följder. Kan Elver Jonsson inte se detta ens om han försöker sätta det i relation till vad man från folkpartiets sida basunerade ut i valrörelsen? Till sist en fråga: Vad betyder talet om övergångsskede för kommunernas del? Är det kommunerna som skall stå för fiolerna när de borgerliga med emfas lovar att ungdomar som inte får plats i gymnasieskolan eller inte kan få ett fast jobb ändå skall undgå att hamna i en meningslös tillvaro?

Herr talman! Eftersom fru Marklund angav både frågor och svar för min del kan jag göra en ganska kort kommentar beträffande vårt ”ointresse” från utskottets sida. Vi hänvisar till att frågan är långsiktig och att den behandlats av riksdagen efter beredning av finansutskottet. Och kommunisterna vill ju ha ett annat samhälle än det som vi från folkpartiets och regeringens sida och jag höll på att säga också från socialdemokraternas sida vill acceptera. Därför måste vi på de grunderna avskriva det långsiktiga program som kommunisterna redovisar. Vad vi är beredda att ge är en ny och bättre utbildning och en garanti att det i övergångsskedet inte blir några svårigheter för dem som kan komma i kläm — för visst har sådant kunnat inträffa, det har vi sagt flera gånger. Anna-Greta Leijon bekräftade att min beskrivning av ungdomsarbetslösheten var riktig. Jag noterar det. Sedan sade hon att socialdemokraterna under lång tid krävt en bättre utbildning. Men det får väl ändå tillstås att det anvisats mycket få vägar, om ens någon, för hur det skulle kunna ske. Vidare kritiserade Anna-Greta Leijon beredskapsarbetena, men hon hävdade ändå att de till varje pris måste vara kvar. På något sätt upplever jag att man från socialdemokraternas sida visar en ovilja till reformering, till att nå fram till en bättre tingens ordning. Det känns tydligen främmande för socialdemokraterna att lyssna på sådana här synpunkter, trots att de tidigare varit nog så reformvänliga. Nr 154 I den socialdemokratiska motionen påstås att propositionens förslag när Onsdagen den det gäller den arbetsmarknadspolitiska delen innebär drastiska inskränk 28 maj 1980 ningar av ungdomarnas möjligheter till arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Det är ett vilseledande påstående. Gymnasieutbildningen skall reformeras till en klart yrkesinriktad utbildning inom gymnasieskolans ram. Platsantalet skall ökas mycket kraftigt. Och detta leder i sin tur till att antalet beredskapsarbeten kan minska, någonting som också socialdemokraterna förutsatte i de motioner som väckts. Därtill kommer ett viktigt påpekande i både propositionen och utskottsmajoritetens skrivning, nämligen att om det blir svårigheter med att klara omställningen i övergångsskedet, så skall beredskapsarbeten anordnas för de ungdomar som annars skulle ställas utan meningsfull sysselsättning.
Herr talman! Jag försökte förra gången hålla ögonen på den lilla lampan här i bänken som skall ange att en halv minut av taletiden återstår, men jag såg inte att den blinkade. Jag hoppas att den gör det den här gången, för jag tycker inte om att bli avklubbad. Det jag skulle sluta mitt förra inlägg med var egentligen en fråga till Elver Jonsson. Eftersom han har en replik kvar vill jag ställa frågan litet tydligare: Tio veckors arbetslöshet, Elver Jonsson, är inte det någonting fruktansvärt för en ung människa? Jag tyckte att det av det förra inlägget verkade som om Elver Jonsson tog ganska lätt på detta, eftersom den genomsnittliga arbetslöshetstiden var så mycket kortare för de unga än för de äldre. Jag hoppas att han inte menade så. Vi socialdemokrater har — och det tror jag Elver Jonsson kommer ihåg — framfört en lång rad konkreta förslag i den här kammaren om hur man skulle kunna förbättra gymnasieskolan, bl.a. i syfte att inte behöva använda arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel i så stor utsträckning för 16-17 åringarna. Redan på hösten 1977 kom sysselsättningsutredningen med ett förslag om särskild praktik för ungdomar. Man föreslog också ändringar i lagstiftningen för att ge verkliga möjligheter att plocka fram de praktikplatser som behövs i arbetslivet. Det har tyvärr inte blivit särskilt mycket av de förslag som sysselsättningsutredningen kommit med, trots att vi socialdemokrater gång på gång fört fram förslagen i kammaren. Vi har — och det vet Elver Jonsson också — både i höstas och i januari i år lagt fram konkreta förslag i våra motioner. Är det, Elver Jonsson, någon garanti för ungdomar att få antingen utbildning, praktik eller arbete att man nu säger att från den 1 juli skall vi ändra arbetsmarknadskungörelsen så att det bara är i undantagsfall som ungdomar under 18 år kan få beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning?
Herr talman! Vpk:s långsiktiga krav på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten är tydligen tillräckligt starka för att inför Elver Jonsson frammana ett spöke — socialismens spöke. Men krävs det då inte också långsiktigt arbete? Kortsiktigt har ju samhället länge nog hankat sig fram med de här beredskapsjobben — t.ex. de som av en person vid länsarbetsnämnden i Umeå betecknats som ett uppehållande och tillfälligt försvar. T. o. m. det skall man nu alltså ta bort; inte ens det skall ungdomarna få längre. Ändå talar Elver Jonsson och regeringen om förbättringar för ungdomen. Är det underligt om protesterna mot sådana saker är starka? Mindre underligt är det kanske att Elver Jonsson är rädd för att ta i vpk-förslagen — de är nämligen konkreta.

Herr talman! Vad som erbjuds är ju en garanti när det gäller arbete och praktik och utbildning, och sådana ges i en reformerad tappning, som innebär att möjligheterna ökar och att den utbildning som erbjuds är klart förbättrad. Anna-Greta Leijon sade att tio veckors arbetslöshet kan vara fruktansvärt för en ung människa. Jag instämmer helhjärtat i det. Vad jag ville säga, med den redovisning jag gav, var att det finns människor som har ännu längre arbetslöshet och att det också kan vara fruktansvärt. När det gäller de konkreta förslag som socialdemokraterna har redovisat i motioner — både nu senast och tidigare och oavsett om de talar om varvad utbildning eller visst stöd till företag som engagerar sig här osv. — så tillgodoses de kraven i hög grad i propositionen. Det var det som jag menade. Min tes håller när jag säger att det i den principiella delen finns så stora likheter mellan den socialdemokratiska motionen och regeringsförslaget att vi konstruktivt borde ha kunnat hantera frågan i utskottet och inte bara konstaterat att socialdemokraterna med ett bestämt nej avvisat all diskussion om den här reformen. Socialdemokraterna har ju f. ö. anmält att de tänker sig detta längre fram men inte nu. Jag vill till sist säga att påståendet i den socialdemokratiska reservationen, att ”betydande grupper ungdomar kommer att undandras möjligheter till arbete, utbildning och praktik”, är oriktigt. Det påståendet håller inte, vare sig det gäller propositionen eller utskottets skrivning. Å andra sidan har vi slagit fast att de fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatserna inte får leda till att man i stort sett bevarar den nuvarande ordningen. De måste leda framåt till någonting annat och någonting bättre. Därför måste vi öppna nya möjligheter inom gymnasieskolans ram för de aktuella ungdomsgrupperna och därigenom minska behovet av särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem.

Herr talman! Det finns många orsaker till att ungdomar som är 16 eller 17 år gamla och just lämnat grundskolan har svårt att få ett jobb. De har varken yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet, och de kommer därför till korta när de skall konkurrera med äldre arbetssökande om de lediga platser som finns. Det har i debatten hävdats att propositionens förslag är några snabbt ihopplockade idéer utan samband med vad som tidigare har gjorts. Detta är inte riktigt. Redan i den proposition som den förra trepartiregeringen lade fram på våren 1978 — det var f. ö. den första proposition som jag själv signerade — lades det fast att det långsiktiga målet var att förbättra utbildningsinsatserna. Då låg tyngdpunkten på kortkurser och KUB-försök. Målsättningen var och är att varva praktik och utbildning. Nu bygger vi vidare på de erfarenheter vi uppnått. Det finns ett begränsat antal arbetstillfällen, som varken kräver utbildning eller erfarenhet och som de yngsta ungdomarna skulle kunna söka. 18-årsgränsen i arbetsmiljölagen begränsar möjligheterna, som Anna-Greta Leijon mycket riktigt här nyss påpekade. Det finns också arbetsgivare som rent allmänt drar sig för att anställa ungdomar. Hur ter sig då framtiden för dem som bara har grundskola bakom sig? Även om de lyckas få jobb, är risken överhängande att de låses fast i en yrkesmässig återvändsgränd, en framtid i dåligt betalda och okvalificerade uppgifter. Det måste ändå vara svårt att som ansvarig politiker försvara ett system som skulle stimulera vissa ungdomar att av kortsiktiga ekonomiska skäl välja bort möjligheten till en utbildning eller yrkesintroduktion som på längre sikt ger dem rimliga valmöjligheter på arbetsmarknaden. Detta är vad man har fått höra från debattör efter debattör här. Det är detta man försöker ställa upp på. — Det är så att man hissnar. Men vad skall vi då göra för dem som inte känner sig motiverade att gå vidare i den nuvarande gymnasieskolan eller som inte kommer in på den linje de önskar men som vill göra ett nytt försök litet senare i stället för att omedelbart välja en linje som de är mindre intresserade av? En del av de ungdomarna kan få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är i så fall utmärkt. Det är en viktig uppgift för arbetsförmedlingen att stödja de unga i deras arbetssökande. Men de arbeten som i dag står öppna för 16-17-åringar på arbetsmarknaden — det är tyvärr inte så många — räcker inte alltid till för alla som vill ha dem. Då är frågan återigen: Hur skall vi då göra? Det finns naturligtvis några möjligheter. En är att med en massiv insats av skattepengar skapa tusentals beredskapsarbeten. Det är vad vi hittills ofta förlitat oss på — och enligt min mening gjort i alltför stor utsträckning. Jag noterar här med stor tillfredsställelse att alla opponenter säger att detta är en dålig lösning. Beredskapsarbetena är till sin natur av tillfällig art. Beredskapsarbetena bör också behålla sin karaktär av konjunkturpolitiskt medel och inte ses som ett sätt att lösa mer permanenta sysselsättningsproblem. Därför har regeringen föreslagit att det skall läggas minskad tonvikt vid beredskapsarbetena som medel för att i en god konjunktur tillförsäkra ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Däremot har vi inte föreslagit att möjligheten till beredskapsarbete helt skall tas bort för 16 och 17-åringar. När något sådant ibland påstås i debatten — och det har gjorts i dag också, flera gånger — så är det fel. Det har ingen täckning, vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens betänkande. Propositionens grundläggande strävan är att öka gymnasieskolans kapacitet och attraktivitet. Det sker bl.a. genom att antalet platser i gymnasieskolan ökar, genom att vi öppnar möjligheter till mer företagsförlagd utbildning inom gymnasieskolans ram samt genom introduktionsprogram för utbildning och individuell yrkesintroduktion. Det här är alltså olika metoder att tillförsäkra ungdomar arbete, utbildning och praktik, där vi vill åstadkomma en tyngdpunktsförskjutning mellan beredskapsarbete och utbildning men behålla bägge inslagen. Men det räcker inte med detta. Möjligheterna att få vanliga jobb för de ungdomar som så önskar måste också ökas. I propositionen finns ett förslag till övergångslösning i detta syfte, nämligen ett nytt statsbidrag för att omvandla nuvarande beredskapsarbeten till fast anställning. Jag ser det som ett steg på vägen mot att vrida utvecklingen i riktigare banor. Herr talman! Det sker ungefär 1 miljon rekryteringar om året på den svenska arbetsmarknaden. Det är vid detta stora antal rekryteringstillfällen som den sållning sker som leder till att de svagaste på arbetsmarknaden drabbas av längre eller kortare arbetslöshetsperioder. Samtidigt är det just denna miljon rekryteringstillfällen som är vår största resurs för att ge arbete åt dem som behöver det. Vad arbetsmarknadspolitiken kan åstadkomma i form av beredskapsarbeten är med nödvändighet ganska marginellt i förhållande till det ordinarie utbudet av lediga platser. Det är vid de ordinarie rekryteringstillfällena som den nödvändiga anpassningen mellan arbetsgivare och arbetssökande skall ske. De flesta som satt sig in i frågan är överens om att den här anpassningen blivit sämre under senare år. Det är bl.a. därför som det varit nödvändigt att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna så kraftigt. Det här är inte någon lycklig utveckling. Den har framför allt påverkat förhållandena för de svagast ställda bland de arbetssökande. Dit hör bl.a. ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är inte bara att skapa beredskapsarbeten och annan tillfällig sysselsättning. De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste tvärtom i första hand inriktas på att få den reguljära arbetsmarknaden att fungera på ett bättre sätt än i dag. Det är ju så att ansvaret för anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden vilar på tre parter — jag har påpekat detta många gånger tidigare. Det är arbetsgivarna, arbetstagarna och staten. Minskade krav på en part måste motsvaras antingen av minskade anpassningsbehov eller av ökade krav på någon annan part om balansen på arbetsmarknaden skall kunna upprätthållas. När det gäller arbetsgivarna har utvecklingen gått mot att de tar ett ökat ansvar för de redan anställda. Det är bra. Men det har fått effekter som inte är så positiva för nytillträdande och arbetslösa. Det ökade ansvaret för redan anställda har lett till ökad internrekrytering inom både företag och offentlig förvaltning. En följd av detta är att de jobb till vilka man rekryterar utifrån antingen är sådana som de redan anställda inte vill ha eller är sådana som ställer särskilda krav på kunskap, erfarenhet eller fysisk och psykisk uthållighet. De ökade svårigheterna för ungdomar att etablera sig i arbetslivet och utslagningen från arbetsmarknaden av äldre som blivit arbetslösa ger belägg för att rekryteringspolitiken förändrats på ett mindre önskvärt sätt. Vill vi slå vakt om allas rätt till arbete måste staten naturligtvis ta på sig det slutliga ansvaret för detta. Men det kan inte få innebära att arbetsmarknadsmyndigheterna skall åläggas ansvaret att sysselsätta alla dem som andra arbetsgivare på självvalda grunder har lämnat utanför arbetsgemenskapen. Det måste därför skapas ökade möjligheter för samhället att i former som är förenliga med arbetsmarknadens funktionssätt påverka rekryteringspolitiken hos företag och myndigheter. Detta skall nog inte i första hand ske genom en tvingande lagstiftning. Blir man med hjälp av en sådan lagstiftning anställd mot arbetsgivarens och kanske också mot arbetsledningens och arbetskamraternas direkta önskan kan det skapa fler problem än det löser — inte minst om det gäller första jobbet för osäkra och oerfarna ungdomar. Det kan inte heller ske bara genom fromma uppmaningar till arbetsgivarna att rekrytera annorlunda. De som skulle låta sig påverkas av sådant skulle sannolikt bli de som minst behöver påverkas. I dag är det så att de arbetsgivare som bedriver den hårdaste gallringen av arbetssökande har en konkurrensmässig fördel av detta. De arbetsgivare som tillämpar en socialt önskvärd rekryteringspolitik missgynnas i motsvarande mån. Det borde i stället vara tvärtom. De som rekryterar på ett ur samhällets synvinkel önskvärt sätt borde ha en fördel av det, och de som rekryterar snävt borde ha en nackdel. Det är tydligt att de instrument som samhället hari dag i form av olika bidrag och i form av främjandelagstiftning inte förmår åstadkomma något sådant. Därför bör vi undersöka möjligheterna att finna effektivare former för att stärka arbetsförmedlingens ställning i rekryteringsprocessen och fördela kostnaderna för den sociala rekryteringen mellan olika arbetsgivare beroende på det samhällsansvar de tar. Det är uppenbart att den vägen är att föredra framför att man i hög grad enbart förlitar sig på beredskapsarbeten och andra, speciella arbetsmarknadspolitiska insatser. Det måste naturligtvis också ställas vissa krav på de arbetssökande. När det gäller ungdomar är det ofrånkomligt att de i första hand bör förmås skaffa sig en god, yrkesinriktad utbildning. Att få den utbildningen i de vanliga skolhusen är kanske inte den bästa lösningen för alla. Det är därför viktigt att möjligheterna till inbyggd utbildning och lärlingsutbildning byggs ut, som regeringen har föreslagit. Som alternativ behöver kommunerna också ha tillgång till mera flexibla lösningar, vilka i propositionen föreslås som försök. Dessa försök innebär att yrkesintroduktion med utbildningsinslag kan erbjudas ute i arbetslivet för dem som föredrar detta framför skolsituationen. Samtidigt är det viktigt att sådana alternativa lösningar inte — som beredskapsarbetena — kortsiktigt ter sig ekonomiskt mycket förmånligare än en mer teorefiskt inriktad utbildning i gymnasieskolan. Beredskapsarbetena måste vara kvar i viss omfattning och kunna sättas in när andra åtgärder misslyckats. Men de får inte framstå som ett i det närmaste reguljärt alternativ för dem som inte går vidare i gymnasieskolan. De som inte vill fortsätta studera i någon av de former som erbjuds bör i framtiden kunna få ökat stöd för att söka och få någon av de lediga platser som faktiskt finns. Samtidigt måste möjligheten att gå in i gymnasieskolan hela tiden stå öppen för dem. Men det kan inte vara lämpligt att i stor skala med skattemedel skapa särskilda jobb åt dem som inte, trots ansträngningar, kan få ett vanligt jobb och därför för sin egen skull helst borde skaffa sig en bättre utbildning. Om jag rätt har förstått vad som sägs i de socialdemokratiska motionerna, så redovisar man där inte någon annan uppfattning i just den här frågan. Det är väl så, som utskottets ordförande Elver Jonsson sade, att det i grunden råder rätt stort samförstånd i denna huvudfråga — och jag menar att detta är huvudfrågan i den debatt vi för i dag. Vi har fortfarande en rekrytering till högre utbildning som är socialt snedfördelad. Barn till höginkomsttagare och barn till föräldrar med god utbildning går nästan undantagslöst vidare till gymnasieutbildning. För barn till låginkomsttagare och barn från hem utan studietradition förhåller det sig dess värre annorlunda. Det är utbildningspolitikens grundläggande mål att bryta detta förhållande. Därför är det viktigt både att vi gör utbildning attraktiv för alla och att vi i den takt som statsfinanserna tillåter höjer studiebidragen från dagens nivå, som vi nog alla kan vara överens om är tämligen låg, och att det då är en jämställd bedömningsbakgrund. Det har framförts ett argument för beredskapsarbeten för 16-17-åringar som jag måste erkänna att jag, just mot denna bakgrund, har reagerat ganska kraftigt mot. Det sägs nämligen ibland att just barn från låginkomsttagarhem inte lika mycket som andra skall styras in på gymnasiestudier utan i stället måste erbjudas t.ex. beredskapsarbeten, där de direkt kan få en god lön att bidra till familjens försörjning med. Det här är ett argument som, ärade kammarledamöter, enligt min mening direkt pekar hän mot ett gånget samhälle, där högre utbildning ansågs förbehållen vissa ungdomar. Sedan var det, som nu, naturligtvis inte enbart ekonomiska skäl utan också hemmets studietradition som fällde utslaget. Vad som för den rike Markurell var ett originellt infall var för den fattiga prästänkan en bjudande plikt, nämligen att låta sina barn ta studenten. Meni huvudsak var det familjeekonomin som avgjorde saken. För familjer med låga inkomster kan det också i dag te sig alltför påfrestande på familjeekonomin att låta sina ungdomar studera vidare i gymnasieskolan. Men deras ekonomiska problem kan inte få lösas genom att barnen alltför tidigt känner sig tvingade att ta sin del av för: ingsbördan. I stället måste de möjligheter som redan i dag finns utnyttjas till att ge ett ekonomiskt stöd till familjen. Än mindre önskvärt är det naturligtvis att locka med beredskapsarbete som försörjningskälla direkt efter grundskolan för barn i familjer med god ekonomi men där man föredrar en högre konsumtionsstandard framför utbildning åt sina ungdomar. Det är angeläget att ungdomarnas möjligheter att söka och få de jobb som faktiskt finns ökar. Men den 16—-17-åring som inte ens i god konjunktur kan få ett vanligt jobb efter grundskolan borde ändå slås av tanken att beredskapsarbetet — traditionellt en åtgärd i lågkonjunktur — inte är någon lösning på sikt. Propositionens förslag är ett led i ansträngningarna att förbättra den unga generationens långsiktiga möjligheter i arbetslivet. För några kan det verka negativt att chanserna att snabbt få goda inkomster blir litet sämre. Men också de kommer så småningom att finna att det är önskvärt att redan i tonåren lägga grunden för en framtida stabil ställning på arbetsmarknaden. Vad man missar i de åren blir allt svårare att hämta igen ju äldre man blir.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern ägnade en del av sitt anförande till att tala om att vi från samhällets sida måste få större möjligheter att påverka företagens rekryteringspolitik. Han sade bl.a. att de företag som rekryterar personal på ett socialt och från samhällets synpunkt bra sätt skall gynnas för detta. Detta var mycket intressant, men det är litet synd att Rolf Wirtén inte lyssnade på oss socialdemokrater när vi för några år sedan diskuterade det s.k. nyrekryteringsstödet. Vi föreslog då just det som Rolf Wirtén nu talar om. Vi föreslog att en förutsättning för att företagen skulle få detta nyrekryteringsstöd skulle vara att de nyrekryterade dem som antingen hade beredskapsarbete, genomgick arbetsmarknadsutbildning, hade skyddad sysselsättning eller var anmälda som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Om arbetsmarknadsministern med detta anförande vill komma med en försöksballong och föreslå något liknande det förslag vi tidigare förde fram, skall vi naturligtvis med intresse studera frågan. Jag kan däremot inte garantera att vårt intresse för frågan kommer att vara lika stort när arbetsmarknadsministerns förslag har passerat Gösta Bohmans behandling i ekonomidepartementet, för där förtvinar tydligen en mängd goda idéer från de andra partierna. Rolf Wirtén inledde sitt huvudanförande med att säga att det i debatten har hävdats att propositionens förslag skulle vara några snabbt ihopkokade idéer, men jag har i varje fall inte hävdat att det är på det sättet. Jag tror inte alls att det är så. I stället tror jag att Rolf Wirtén hade ganska förnuftiga idéer, men att han helt enkelt inte kunde få igenom dem i ekonomidepartementet. Slutresultatet blev tyvärr det som vi i dag kan se: en besparing för statskassan på 350 milj.kr. men med åtföljande risker för utsatta ungdomsgrupper att hamna just i den situation som Rolf Wirtén i slutet av sitt anförande så vältaligt beskrev. Han sade att vad man missar i ungdomsåren kan vara väldigt svårt att ta igen. Det är just därför som vi så kraftigt har opponerat oss mot regeringens förslag. Vi är rädda för att det kommer att bli väldigt svårt för de ungdomsgrupper som allra bäst behöver samhällets stöd, om regeringens förslag går igenom i dag.

Herr talman! Mycket väsen för litet ull, skulle man kunna säga om det vore så att regeringsförslaget egentligen — som Rolf Wirtén nu hävdar — bara betyder en förskjutning av tyngdpunkten från beredskapsjobb till utbildningsinsatser. Men nu är det ju inte så. De omfattande protesterna är berättigade, eftersom regeringsförslaget faktiskt handlar om försämringar. Jag har i replik till Elver Jonsson frågat vad talet om övergångstid och undantagsregler betyder för kommunerna. Jag känner av oron i min hemkommun, Kiruna, där ungdomarna — som jag förut sade — är speciellt utsatta. Rolf Wirtén hade nyligen besök av kommunalmän från Kiruna. Fick de något svar på frågan — jag vet att de har ställt den? Vill Rolf Wirtén i så fall upprepa svaret? Vill Rolf Wirtén, som hävdar att regeringsförslaget innebär en förbättring, också svara på följande frågor: Innebär då inte regeringsförslaget att staten minskar sina utgifter med 350 milj.kr.? Innebär inte förslaget att många ungdomar kommer att få 90 20 mindre i ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, och betyder inte förslaget att företagen får i de närmaste gratis arbetskraft? Nu säger arbetsmarknadsministern att vi inte kan ålägga företagen att anställa ungdomar — ja, vi kan inte ens vädja till dem. Vi måste enligt Rolf Wirtén göra ungdomen attraktiv som arbetskraft. Det skall alltså löna sig för företagen att anställa ungdomar. Men då måste väl ändå Rolf Wirtén och Britt Mogård sinsemellan bestämma sig? Britt Mogård har ju här tidigare i debatten med kraft hävdat att företagen inte alls skulle tjäna på det. Låt mig till slut säga att Västerbottens-Kuriren — eller Västerbottens frisinnade länstidning, som tidningen benämner sig — har som förstasidesrubrik i dag följande: ”Fler unga på driven om beredskapsjobb slopas”. Rubriken är visserligen ett citat men återger väl ändå stämningar som regeringen — eller i varje fall den folkpartistiske arbetsmarknadsministern — borde uppmärksamma.

Herr talman! Jag vill med några ord bemöta de saker som här har nämnts av Anna-Greta Leijon och Eivor Marklund. Det gäller då först rekryteringsbidraget, som Anna-Greta Leijon tog upp. Hon fann mina funderingar i det avseendet intressanta, och jag tackar för det. Förhoppningsvis kommer vi att kunna föra ett konstruktivt resonemang i dessa frågor i fortsättningen.

Därför lade regeringen fram ett förslag om ett nyrekryteringsbidrag. Att socialdemokraterna inte bara beträffande det här förslaget, utan när det gäller så gott som alla andra förslag som regeringen lägger fram, har en avvikande mening och yrkar på ändringar eller avslag har vi ju sett exempel på här i dag, även om de i grunden har samma uppfattning om behovet av att vidta åtgärder, exempelvis som i det här fallet då det gäller att påverka rekryteringen i tid. Det var alltså inte så, att regeringen inte vidtog åtgärder i det här avseendet eller att den inte gjorde det i rätt tid. Får jag sedan ta upp den fråga som både Anna-Greta Leijon och Eivor Marklund, liksom även andra debattörer, har berört en hel del. Det hette att regeringen skulle spara på detta förslag. Fru talman! Jag skulle gärna vilja säga att det här har lett till mycket stora missförstånd. Beredskapsarbeten är ju, och det sade jag också i mitt huvudanförande, en åtgärd som vidtas för att styra konjunkturen, så att man klarar sig över en lågkonjunktur till en kommande högkonjunktur. Det är egentligen därför som vi har inrättat beredskapsarbetena. Det kan kanske vara av intresse för kammarens ledamöter att se hur det förhåller sig med besparingen, om man jämför med olika år. Opponenterna har funnit stor glädje i att göra jämförelser med budgetåret 1978 80. Vad får ni då för belopp? Jo, då rör det sig om 150 milj.kr. Med detta har jag bara velat säga att det är en självklarhet att en ansvarig regering i en verkligt djup lågkonjunktur, som den vi hade 1977 och 1978, satsar på en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Det var också vad den här regeringen gjorde. Det rörde sig f. ö. om volymer som vi inte hade haft tidigare under 1970-talet och inte heller under tidigare skeden. Det fördes alltså en ansvarig arbetsmarknadspolitik som drev upp volymerna i pengar räknat. När man sedan kommer in i en högkonjunktur, och en sådan befinner vi oss faktiskt i f. n., är naturligtvis inte de konjunkturpolitiska kraven lika stora. Försök, mina ärade meddebattörer, att se det här sambandet. Då blir det faktiskt fråga om en ballong som tappar luften. När man, fru talman, talar om en proteststorm bland ungdomarna rör det sig egentligen om en väldig överdrift. Jag har främst observerat att ungdomar har pekat på att de i beredskapsarbetena, för vilka det lämnas 95 96 i statsbidrag, har kunnat få en lön på 3 000-4 000 kr. Jämför detta med vad de ungdomar får som går i vanlig gymnasieskola. De får 233 kr. i månaden. Det är givet att det här har skapat spänningar på många sätt. Att de som har haft förmånen att få de här tusenlapparna per månad också gärna skulle vilja få dem fortsättningsvis är inte så konstigt. Men är det, som jag sade i mitt huvudanförande, rimligt att med penningens hjälp styra över ungdomar som kanske är motiverade för gymnasiestudier, och som därmed längre fram skulle kunna stärka sin position på arbetsmarknaden, genom att betala den här lönen för ett beredskapsarbete? Många skoltjänstemän har upplevt att man har fått ett bortfall på grund av den sneda fördelningen i det studiesociala systemet. Vi bör nu avvakta den studiesociala utredningens förslag och se, om man har resurser för att lyfta upp det hela. Då skall det gälla alla ungdomar i dessa åldrar. Det skall inte vara denna väldiga förmånsbehandling av vissa grupper av ungdomar med en så stor spännvidd som den mellan 233 kr. och kanske 3 500 kr. Fru talman! Jag skulle också vilja säga att i det system som nu föreslås av regeringen, med utbildning förlagd till företagen, är det naturligtvis fritt fram för parterna att sätta sig ned och fundera över, om man inte kan finna bättre avtal som passar in i detta system. Men det är deras sak att fundera över de tingen. Det lägger jag mig inte i som ansvarigt statsråd. Men jag tror att man skulle kunna tänka över hur man på ett bättre sätt skall kunna anpassa lärlingsavtalen till ett utbildningssystem av det här slaget. I det tar man vara på de resurser som näringslivet onekligen har, och där kan man — det är jag övertygad om — motivera ungdomarna på ett helt annat sätt för att fortsätta sin utbildning och göra det i former som ger dem en starkare ställning i framtiden på arbetsmarknaden, därför att de skaffar sig både utbildning och yrkeserfarenheter. Får jag möjligen nämna att det, när man nu åberopar så många ungdomar som är kritiska mot förslaget, kan vara skäl att också citera den största elevorganisationen, SECO, vars ordförande Lars Bryntesson gjorde ett uttalande, jag tror att det var i går. Han säger: Beredskapsarbetena får inte permanentas, men innan de slopas måste ungdomen garanteras alternativ. Han säger vidare: Man måste redan i grundskolan satsa mer på praktik i undervisningen för att följa upp detta i gymnasiet med varvad utbildning. Det är först då det blir naturligt för alla elever att genomgå även gymnasieskolan. — Det är precis de här tankarna som regeringsförslaget tar fasta på — att bättre bygga in en varvad utbildning i gymnasieskolan. Får jag till Anna-Greta Leijon, som några gånger har ställt frågan hur det blir med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna under det övergångsskede som det talas om både i proposition och utskott säga, och det har f. ö. Britt Mogård citerat ur propositionen, att man inte skall dra undan den här möjligheten förrän man har klarat ut gymnasieskolan på ett sådant sätt att den fungerar för de ungdomar som i dag är skoltrötta. Jag kan egentligen bara instämma i det uttalandet från statsrådet Mogård och lägga till att den kungörelse som vi håller på att arbeta med i arbetsmarknadsdepartementet tar sikte på just sådana bestämmelser. Men jag vill starkt stryka under, fru talman, att det är självklart att man i första hand skall erbjuda ungdomarna arbete eller utbildning och att det är den sista utvägen att ta till beredskapsarbete. Och jag undrar, Anna-Greta Leijon, om vi egentligen inte är överens om bedömningen att beredskapsarbeten alltid skall vara det man tar till i sista hand. Det är, som Anna-Greta Leijon och många andra här har sagt, inte någon god permanent lösning på den svenska arbetsmarknaden — eller någon annan arbetsmarknad.
Fru talman! Beredskapsarbeten skall vara den sista utposten, men det är de också i dag. Det har i debatten verkat som om det är den enskilda unga människan själv som kan välja och vraka om han eller hon vill ha beredskapsarbete. Men så är det inte. Det är arbetsförmedlingen som bestämmer om det skall bli något av den saken eller inte. Men, fru talman, jag skulle vilja få ett ytterligare förtydligande från Rolf Wirtén om detta med arbetsmarknadskungörelsen. Han säger nu att det inte är meningen att dra undan möjligheten att få beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning innan man har de verkliga alternativen i gymnasieskolan. Jag skulle vilja ställa frågan direkt: Blir det alltså inte en ändring av arbetsmarknadskungörelsen, som innebär det som står på s. 2 i propositionen, nämligen att det bara är i undantagsfall som man hädanefter skall ha möjligheten till beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning? Då är det alltså fel, det som står på s. 2!
Fru talman! Arbetsmarknadsministern beskriver nu de här åtgärderna som någonting som skall rädda skoltrötta arbetslösa ungdomar från något alldeles meningslöst. Men kan då Rolf Wirtén redovisa någon som helst beräkning av hur många skoltrötta arbetslösa ungdomar det är som har lockats från skolan av de här 4 000 kronorna i månaden? Det handlar ju ändå om den totala arbetslösheten — den frånvaro av inkomst som arbetslöshet innebär. Det handlar om att det är det som har varit alternativet för ungdomar. Beredskapsjobb är inte heller någonting som man väljer — det blir man anvisad när man inte kan få något annat arbete. Och att man inte alla gånger går till arbetsförmedlingen därför att man egentligen skulle ha velat gå i skolan, tror jag att Rolf Wirtén vet lika väl som någon annan.
Fru talman! Jag har naturligtvis inga exakta siffror på hur många ungdomar som har valt bort gymnasiestudier till förmån för beredskapsarbete. Det skulle kräva en ganska ingående enkätundersökning eller någon annan form av undersökning. Något sådant material har vi inte. Men jag vet av erfarenheter från min egen skolverksamhet och genom kontakter med många av mina kolleger inom skolans värld att det är ett rejält problem när det är sådan spännvidd som den vi har i dag — mellan i genomsnitt 3 500 kr. för beredskapsarbeten och 233 kr. för gymnasiestudier. Jag tror att Eivor Marklund är helt på det klara med att här ligger en realitet i mitt påstående. Det är inte något som bara kan viftas undan. Anna Greta Leijon tog upp frågan om vad som kommer att stå i den här kungörelsen. Jag vill bara än en gång upprepa att den turordning som jag nämnde i min föregående replik skall gälla. Vi kommer naturligtvis att mera exakt ange de övergångsbestämmelser som krävs för att vi också skall få det att fungera i verkligheten som avses i propositionen och i utskottsbetänkandet. Med det menar jag att det naturligtvis får vara en press på berörda tjänstemän och myndigheter som skall försöka få den här nya gymnasieskolan att fungera på bästa sätt, så att man inte bara väljer att anordna beredskapsarbeten därför att det kanske är bekvämast och mest eftersökt. Viljan skall vara mycket klar, och det måste som sagt finnas en press — först arbete och utbildning, därefter möjligen arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om man inte kan finna andra lösningar.

Fru talman! Den senaste stundens debatt har kunnat ge intryck av att vi nu diskuterar en klar ungdomsgaranti. Jag lade märke till att arbetsmarknadsministern sade att ungdomarna skall garanteras alternativ. Då frågar man sig: Varför går vi socialdemokrater i utbildningsutskottet emot den proposition som föreligger? Jo, det har vi gjort av några olika skäl. Ett av de viktigaste skälen är det som har framhållits inte bara här i kammaren utan även vid de tillfällen då kontakter har förekommit mellan kommuner och utbildningsutskottet. Vi har från kommun efter kommun fått reda på att man inte har möjlighet att klara de uppgifter som propositionen förutsätter att man skall klara. I de fall man då rycker undan möjligheterna för att använda arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel, klarar kommunerna inte av att ge ungdomarna någonting under en tid. Denna tid kan bli relativt lång. Det är det som egentligen är det allvarliga.

Det är detta som är så allvarligt, och det är skälet till att vi inte kan bifalla propositionen. Vi begär i stället att regeringen till hösten lägger fram ett samlat program som innebär att ungdomarna garanteras utbildning, arbete eller praktik. Varför klarar inte kommunerna av att starta de nya utbildningarna? Flera skäl kan anföras. Först och främst fattar vi beslut i dag i denna fråga. Det innebär att kommunerna ännu inte har kunnat göra några förberedelser. Vidare måste information föras ut till såväl lärarna som näringslivet för att de skall ha en chans att planera de åtgärder som propositionen förutsätter skall vidtas. Och den informationen hinner kommunerna inte få fram. I propositionen sägs också att man på många ställen inte kommer att klara detta under den första tiden. Om då beredskapsarbeten inte finns som ett alternativ för ungdomarna återstår bara sysslolöshet för dem. När man lyssnar på debatten får man det intrycket att gymnasieskolan kraftigt kommer att utökas. Så är inte fallet. Gymnasieskolan kommer att dimensioneras på samma sätt som under det gångna budgetåret. Vad som har skett är att regeringen i dag begär ett bemyndigande av riksdagen att öka antalet platser i gymnasieskolan om detta är påkallat av arbetsmarknadspolitiska skäl. I övrigt har man inte föreslagit en utökning av antalet platser i gymnasieskolan. Den totalram som vi i utskottet i stort sett är överens om är alltså oförändrad. Jag vill här till Larz Johansson säga att socialdemokraterna i en motion har begärt att regeringen vidtar åtgärder för att minska andelen lediga platser i gymnasieskolan. Under de gångna åren har ett antal platser varit outnyttjade, och vi har begärt en redovisning härav och, som sagt, åtgärder för att besätta de platserna. Jag sade tidigare att det åvilar de kommunala skolstyrelserna att lämna informationen och att de inte kommer att hinna med detta i tid. Det är den ena sidan av saken.

Detta kommer man också att ha stora svårigheter att klara. Dessutom ger denna 40 veckors kurs — om man nu kan kalla den en kurs — inte något yrkesmål och inte heller några meriter. Den fråga som man ställer sig är därför: Vad kommer denna 40 veckors kurs att innebära? Innebär den bara att arbetsgivarna får gratis arbetskraft? De lokala skolmyndigheterna kommer att ha mycket svårt att klara uppföljningen och kontrollen av att kursen verkligen ger den utbildning som man förväntar sig av den. Det sägs i propositionen ingenting om att det skall upprättas en läroplan. Man säger att planer skall upprättas lokalt, men däremot sägs ingenting om att SÖ skall utarbeta en läroplan. Avsikten är tydligen att man skall utnyttja de ungdomar som inte kan eller är intresserade av att gå in i gymnasieskolan för att tjäna pengar på dem. Detta reagerar vi också emot. Man säger i propositionen att handledare skall finnas ute på företagen. Vi vet att många av de företag som kan vara aktuella för den här typen av utbildning har en mycket kunnig och skicklig yrkesarbetskraft. Men det är inte säkert att dessa personer har förutsättningar att fungera som handledare. När man i propositionen säger att man förväntar sig att det skall bli en utbildning för dessa handledare frågar jag mig: När kommer denna utbildning att genomföras? Kommer den att genomföras i så god tid att man kan dra nytta av de utbildades kunskaper när kurserna skall planeras och genomföras? Det hinner man självfallet inte med. Det gäller här en utbildning som måste förläggas till hösten, eftersom vi vet hur det är under sommartid. Det gör att dessa handledare inte är färdiga att ta emot de elever som skall placeras i 40-veckorskurserna. Det är alltså orealistiskt att tänka sig att detta kan genomföras till hösten. Det tycker jag att utskottsmajoriteten bör erkänna. Jag tycker att man skall erkänna att detta förslag inte är genomförbart förrän möjligen till våren 1981. I det läget finns det ännu större skäl att bevaka att arbetsmarknadskungörelsen verkligen ger möjlighet att utnyttja beredskapsarbetena intill dess man fått fram något annat alternativ. Det alternativ som propositionen föreslår är alltså inte något alternativ i dag — det är ett alternativ tidigast om ett halvår eller kanske först om ett år. När det gäller de 4-veckorskurser som föreslås vill jag säga att den formen ju redan prövats. Redan under det gångna året har man på många skolorter använt sig av en 5-veckors introduktionskurs, som arrangerats i samarbete mellan AMS och SÖ. Jag skall bara nämna ett par saker till, bl.a. förstärkningen på syo-sidan. Vi har i motioner och i en reservation tagit upp denna fråga. Vi anser att det är viktigt att de ungdomar som har svårigheter att få ett fast fäste på arbetsmarknaden får den hjälp de behöver redan i skolan. Vi vet att både invandrarungdomar och andra ungdomsgrupper har svårigheter. Med den belastning som syo-funktionärerna i dag har kan de inte klara denna uppgift. Dessutom ställer propositionen och utskottsmajoriteten kravet att de 40-veckorskurser som skall anordnas skall ersätta den förstärkning som sker på syo-sidan. Jag kan inte se att det här kommer att bli någon förstärkning. Man kommer i stället att ta syo-funktionärer från det ordinarie skolväsendet och placera dem på dessa kurser. Det blir alltså inte den förstärkning som vi efterlyser i reservationen. Jag vill slutligen beröra en fråga som Larz Johansson tog upp i sitt inlägg.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 Vi har den principiella uppfattningen att eleverna antingen själva skall få bidraget eller att det skall räknas av från det bidrag som utgår från staten för den produktion de utför. Vi har också föreslagit — och det har beslutats av denna kammare — att det snabbt skall läggas fram förslag om ändrat studiestöd som skall gälla för alla typer av utbildning.

Fru talman! Lars Svensson ställde en del frågor. Jag tycker att en av dem var synnerligen berättigad, nämligen den som han inledde sitt anförande med: Varför går vi i socialdemokratin emot propositionen? Det är vad vi också har frågat oss mycket länge. Sedan gör han ungefär samma misstag som alla andra debattörer från den sidan tidigare har gjort här: Han upprepar sådant som inte är sanningar. Han säger att här rycker man undan de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Eftersom statsrådet Mogård tidigare har läst högt ur propositionen, får jag läsa högt ur utskottsbetänkandet: ”Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning att verksamheten inte till alla delar kan påbörjas redan vid höstterminens start utan att kommunerna, beroende på sin handlingsberedskap och på de lokala förhållandena, först successivt kan utnyttja hela den beräknade kapaciteten —-—--. Med tanke på denna successiva start med de nya åtgärderna inom gymnasieskolan förutsätter utskottet att, såsom de föredragande statsråden anför ——-- arbetsmarknadsåtgärderna för de berörda ungdomsgrupperna inte avvecklas omedelbart utan att övergångsbestämmelser kan gälla inledningsvis”. Vi rycker alltså inte undan de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna; påståendet blir inte mer sanning för att man gång på gång upprepar det. Sedan är det faktiskt så att det blir en kraftig utökning av utbildningsmöjligheterna i gymnasieskolan, Lars Svensson! Så återfaller Lars Svensson, liksom Lena Hjelm-Wallén tidigare, i ramtänkandet och pratar om att har man bara en tillräckligt stor ram, då har man utbildningskapacitet. Men om den ramen innehåller en massa luft — platser som man inte har lagt ut och tomma utbildningsplatser — så är det inte särskilt mycket att skryta med. Lars Svensson säger: Vi har i motion begärt åtgärder för att besätta de lediga platserna. Var så god, här kommer åtgärderna! Det är det som propositionen är till för. I första hand skall man utnyttja de lediga utbildningsplatser som vi har, i andra hand skall man utöka kapaciteten, framför allt inom den företagsförlagda utbildningen. Dessutom tillkommer de andra åtgärderna — fyraveckorskurser, 40-veckorskurser osv. Detta är ju i mycket hög grad syo-insatser. Framför allt fyraveckorskursen är att betrakta som ett sätt att slussa in ungdomar i olika former av utbildning som vi har erbjudit. Avslutningsvis vill jag säga att jag i mitt tidigare inlägg inte talade om lönebiten, utan jag talade om den arbetsrättsliga ställningen för eleverna. Jag slog fast att de skulle betraktas som elever i gymnasieskolan.
Fru talman! Vad är det vi pratar om? Propositionen säger att man siktar till att befrämja gymnasieutbildningen så att den kan ersätta beredskapsarbete. Vad man föreslår är ju att de generella beredskapsarbetena skall upphöra fr.o.m. den 1 juli. Endast i undantagsfall skall de få utnyttjas. Det är på den här punkten vi har begärt besked gång på gång. Om det visar sig — vilket mycket talar för — att man inte under detta år kan genomföra de förslag som propositionen innehåller, så kommer en hel del ungdomar att så att säga ramla emellan. Och vad skall man vidta för åtgärder för dessa? När inte kommunerna klarar sin planering, när man inte hinner få fram de kontakter man behöver med näringslivet, då skall man alltså låta ungdomarna gå och vänta på att man blir färdig — om det sedan tar ett halvår eller mera. Det är detta som vi är så rädda för, och det är därför vi säger: Låt oss få fortsätta att använda såväl gymnasieskolan som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till dess att man har ett klart förslag, som ger möjligheter för dem som skall anordna denna typ av utbildning att hinna planera för den. Det är det främsta skälet. Ramen fanns i fjol också — regeringen hade kunnat utnyttja möjligheten att lägga ut kursen. Vad vi begärt är en redovisning av vilka av de planerade och utlagda utbildningarna som icke kommit till stånd. Varför har man inte kunnat fylla de platserna? Beror det på att vi här i kammaren fattar besluten för sent, så att kommunerna inte har chansen att planera, eller beror det på att vi inte får ut tillräcklig information till eleverna om vilka utbildningar som kan väljas inom gymnasieskolan? I så fall kan det vara så att det inte finns tillräckligt med syo-resurser för att informera ungdomarna. Den 4-veckorskurs man nu föreslår är likvärdig med den 5-veckorskurs som anordnats tidigare i samråd mellan arbetsförmedlingen och skolan. Jag vet vilka massiva insatser man fått göra. Jag har själv varit med i SSA-rådet, jag har själv suttit med som arbetsförmedlingens representant och vet att just dessa ungdomar behöver ofantliga insatser för att klara sig. De måste också ha någonting sedan. Det är detta som är så allvarligt. Har vi ingenting att erbjuda ungdomarna efter denna korta kurs går de mot en sysslolöshet, och det är det vi måste undvika.
Fru talman! Det hjälper tydligen inte att upprepa samma sak gång på gång. Vill man inte fatta gör man uppenbarligen inte det. Jag skall inte läsa högt en gång till ur utbildningsutskottets betänkande — jag bara hänvisar till det och läser några rader ur arbetsmarknadsutskottets betänkande i stället. Där säger man: ”Även på längre sikt förutsätter statsrådet Wirtén att det kommer att finnas behov av att i viss begränsad omfattning anordna beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning för 16-17-åringar.” Vi kan inte göra mer än att gång på gång svara och hoppas att det någon gång tränger in. Lars Svensson frågar sig vad det beror på att vi haft denna tomgång i gymnasieskolan med ett alltför stort antal icke utnyttjade platser samtidigt som vi har ungdomar som är utestängda från utbildning. Det finns många skäl till det. Några av de skälen har redovisats tidigare. Andra skäl är att kommunerna, trots att de fått sig en ram tilldelad, inte har kunnat skaffa fram lokaler. Man kan inte ens med relativt långt varsel bygga nya lokaler för alla ungdomar som gör anspråk på gymnasieutbildning, och framför allt kan man inte bygga för hela den ungdomspuckel vi nu har. En hel del av de här utbildningarna är ganska dyra att anordna. Skall man starta utbildningar som är attraktiva för just de ungdomar vi talar om handlar det många gånger om verkstadsarbete, arbete med fordon osv., och det är dyrbara utbildningar lokalmässigt, utrustningsmässigt och materielmässigt. Därför är det uppenbara fördelar om man kan lägga en del av den utbildningen ute i de verkstäder och företag som redan finns och som redan har den maskinella utrustningen. Det är därför det är så praktiskt och lämpligt att försöka att framför allt utöka den här utbildningskapaciteten på de ställen där resurserna finns. Då blir det totalt sett ett bättre resursutnyttjande men sammantaget ändå till lägre kostnader, till båtnad för både staten och kommunerna. De tror jag ingen kan ha någonting emot.
Fru talman! Larz Johansson vet hur diskussionen gick i utbildningsutskottet angående lärlingsutbildningen. Förslaget gällde att lärlingsutbildningen skulle ligga inom ramen för 100 96 av eleverna i 16-årsåldern. Sedan accepterade man att ramen utökades med de 3 000 platser som föreslagits i budgeten. Det berodde på förslag från socialdemokraterna. Vi tycker det är bra med lärlingsutbildning. Vi tycker att man skall finna former för en utbildning varvad med praktik, teori och arbete. Vi tror att man skall utnyttja de resurser näringslivet ger, men vi måste samtidigt skapa möjligheter för skolan att dels kontrollera och bevaka att utbildningen sköts ordentligt, dels se till att eleverna får en utbildning som motsvarar den man skulle få om man ginge på gymnasieskolan. Det är där vi riktar den hårdaste kritiken mot de 40-veckorskurser som nu föreslås. Det är tveksamt om de över huvud taget skall kallas utbildning. Vi vill närmast betrakta dem som ett sätt för arbetsgivarna att få gratis arbetskraft. Vi anser att intill dess att man klarat av planeringsåtgärderna måste beredskapsarbete finnas kvar. Det är därför vi icke kan ansluta oss till ett bifall av propositionen. Det borde inte vara svårt att förstå att man inte får rycka undan ett skyddsnät, innan man har ett annat skyddsnät klart. Man måste ha ett nytt skyddsnät färdigt, innan man rycker bort ett befintligt. Och vad som står i propositionen är att arbetsmarknadskungörelsen skall göras om, så att den endast i undantagsfall skall tillämpas för beredskapsarbete. Det kan inte Larz Johansson förneka.